Herr talman! Vi behandlar nu det folkpartistiska sysselsättningspaket som lanserades med pukor och trumpeter och statsrådsbesök. Som i så många andra fall hade delar av innehållet läckt ut i förväg, men de flesta trodde nog ändå att de viktigaste delarna var fördolda fram till det högtidliga avlämnandet. Förväntningarna var alltså betydande. Besvikelsen blev ännu större. Vi vet alla att folkpartister är bra på marknadsföring. Att så är fallet är väl naturligt, eftersom det nuvarande regeringspartiet har en betydande förankring i affärsvärlden. Men marknadsföring och paketering är ju en sak. Innehållet är alltid det viktigaste, och när paketet öppnades blev inte norrbottningarna särskilt hänryckta. I presentationen hette det: Här kommer det en miljard som skall ge 2 000 nya jobb. Halleluja! 2000 nya jobb är i och för sig inte särskilt imponerande i ett län där det behöver skapas ca 30 000 nya arbetstillfällen, om man på allvar skall tala om full sysselsättning, vilket är den enda tolerabla målsättningen. Men när man granskar paketets innehåll kommer man fram till att talet om de 2 000 nya jobben är en grov och osäker kalkyl och att det framför allt inte handlar om det Norrbotten skriker efter — nämligen fasta arbetstillfällen. Viär inte motståndare till de förslag som har lagts fram i propositionen. Det ar bra att man bygger en forskningsstation för gruvbrytning i Kiruna, att man utvidgar mineralprospekteringen i Jokkmokk, bygger ut flygplatsen i Luleå, satsar på turism etc. Men inte räcker det. Inte förändrar det situationen, och inte handlar det om några 2 000 arbetstillfällen. Det kan möjligen innebära att vi står kvar på samma plats i arbetslöshetsstatistiken. Vi har i vår motion citerat propositionens över måttan snillrika inledning. Där har regeringen — efter mycket grubbel, får man förmoda —- kommit fram till följande analys: ”Den nuvarande arbetslösheten och den låga sysselsättningsfrekvensen i länet beror främst på ett totalt sett för litet antal arbetstillfällen.” Vem kan bestrida denna slutsats? Men när man nu har kommit fram till den, borde logiken också ha sagt, att man nu måste lägga fram en generalplan för att vi någon gång skall komma ur detta elände. Utskottets talesman kommer förmodligen att hävda att man också har gjort andra insatser, och förvisso är det så. Men jag vill med ändå större skärpa hävda, att det skvättande som ni nu håller på med icke kommer att förändra situationen. Det kan möjligen innebära, att man konserverar den nuvarande höga arbetslösheten, så att den inte blir större än vad som ungefär motsvarar nuvarande nivå. Men det innebär inte mer. Så blir det, för det finns ingen klar målsättning bakom regeringens handlande, det finns ingen generalplan för att åstadkomma den strukturella förändring som länet måste genomgå, om avvecklingen av Norrbotten skall kunna förändras till utveckling. Från kommunistiskt håll har vi under årens lopp lagt fram förslag om en generalplan för Norrbotten, att länet skulle göras till ett försökslän för statlig planhushållning. Vi har föreslagit att man skulle återuppta projektet Stålverk 80, för att sedan utifrån detta stora projekt planmässigt inleda en industrialisering. Vi har lagt fram konkreta förslag som, om de hade genomförts, skulle ha inneburit att Norrbotten och norrbottningarna befunnit sig i en helt annan situation. Men det har varit som att tala för döva öron, och nu står man återigen inför den värsta arbetslöshetskrisen som vi har haft under hela efterkrigstiden. I det läget kommer regeringen med ett sysselsättningspaket som påstås ge 2000 nya jobb, men som troligtvis inte kommer att ge ens det. Är det underligt att man känner besvikelse? Vi har i vår motion, i anledning av dets.k. sysselsättningspaketet, hänvisat till den långa rad av förslag som vi tidigare ställt och som jag inte skall upprepa men som borde ha funnits med i propositionen, om man verkligen på allvar vill vända den nuvarande ödesdigra trenden. Vårt första förslag är att projektet Stålverk 80 återupptas i ursprungligt format. Det skulle ge minst 6 000 nya jobb utöver de av regeringen föreslagna. Vi har en rad andra förslag som också skulle ha skapat sysselsättning åt de mest drabbade delarna av länet, Tornedalen och övriga inlandskommuner. Jag skall inte utveckla resonemangen kring dem, eftersom de återkommer senare. Här behandlas ju endast ett av de yrkanden som finns i vår motion, nämligen vårt krav på stöd för tidigareläggning av offentliga investeringar. Därmed menar vi både landstingsprojekt och kommunala projekt. Vår motion skrevs strax efter det att Norrbottens landsting hållit sitt senaste möte. Vid det tillfället lade landstingsrådet Erik Hammarsten fram ett förslag med den innebörden och uppmanade landstingsledamöterna i riksdagen att aktualisera frågan i denna församling. Det har skett från både vårt håll och socialdemokratiskt håll, och det har fått en gynnsam behandling av utskottet. Detta bör noteras. Det sägs att när det gäller sådant stöd bör regeringen återkomma till riksdagen med eventuella förslag. Ordet ”eventuella” förefaller mig dock något oroande. Jag hoppas att min oro inte är befogad utan att regeringen verkligen snabbt kommer att lägga fram konkreta förslag som en frukt av de överläggningar som utskottet förutsätter skall ske med anledning av våra motioner. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är rekordhög, och en tidigareläggning av de projekt som ändock måste genomföras kan väsentligt förbättra läget under nästa höst och vinter. Jag lyssnade också med betydande intresse till Frida Berglund. Det fanns mycket som var bra i hennes anförande. När det gäller beskrivningen av läget har vi inga invändningar. Men jag vill i alla fall i detta sammanhang betona att skall man lösa problemen i Norrbotten och skall man kunna skapa full sysselsättning och utveckling, går det inte att plocka fram den gamla socialdemokratiska politiken, för den var heller inte särskilt Norrbottensvänlig. Vem minns inte den förbannade flyttningspolitiken under 1950 och 1960-talen, då by efter by tömdes, då lämmeltågen av tvångsförflyttade gick söderut år efter år, då man upplevde initialerna AMS som att alla måste söderut. Nu möter man många av dem som flyttades under den tiden som arbetslösa i andra delar av Sverige. Realiteterna i Norrbotten är att det behövs 30 000 nya arbetstillfällen. Någon plan för hur det skall klaras har inte heller socialdemokratin lagt fram. Det krävs mångmiljardsatsningar och ett nytänkande, en ny politik också från socialdemokratins sida, inte att man återvänder till den gamla, för då blir det ingen ändring. Jag skulle i detta sammanhang till den mest auktoritativa företrädaren för det socialdemokratiska partiet, Olof Palme, som ju senare skall ha ordet, vilja ställa några frågor, bl.a. dessa: Är ni på socialdemokratisk sida beredda till en helt ny lokaliseringspolitik, byggd på andra principer än de tidigare? Är ni beredda att lägga fram en plan som verkligen garanterar sysselsättningen och utvecklingen i Norrbotten? Och är ni — om borgarna nu åker väck från taburetterna, vilket jag verkligen hoppas, och socialdemokraterna återfår regeringsmakten — beredda att återuppta projektet Stålverk 80 och att då se till att det denna gång kan förverkligas? Vpk har föreslagit en utvecklingsplan för Norrbotten. Den ligger i linje med förslag och motioner som jag tidigare varit med om att arbeta fram, och den har självfallet mitt fulla stöd. Det borde den idén ha från åtminstone hela Norrbottensbänken. I övrigt blir det väl anledning att återkomma såväl till de konkreta förslag som vi har ställt i anledning av den proposition som nu behandlas i olika omgångar som till de förslag som vi har ställt under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Mina kolleger på Norrbottensbänken har vältaligt och med starka ord beskrivit arbetsmarknadssituationen i Norrbotten. Möjligen kan man tillägga att en stor arbetslöshet knappast är någonting nytt för länet. Jag såg i en skrift från 1968 att Haparanda, Övertorneå och Pajala då hade 400 sysselsatta i industriarbete och att samtidigt 2 200 människor var sysselsatta med beredskapsarbete eller i arbetsmarknadsutbildning. Stora barnkullar, alldeles för snabb rationalisering inom jord och skog och oförmåga att öka förädlingsgraden i industrin har lett till en ständigt högre arbetslöshet och export av tiotusentals människor söderut under 1950 och 1960-talen. En liten återhämtning skedde i början av 1970-talet. Den berodde mest på den snabbt växande offentliga sektorn och en fördubbling av antalet deltidsarbetande. Efter den återhämtningen kom så Stålverk 80-kraschen, konjunkturoch strukturproblem som med naturnödvändighet slår särskilt hårt mot råvarubaserade och lågförädlade industrier. Man kan naturligtvis ha synpunkter på den brist på förutseende som kännetecknade 1950 och 1960-talen — den naivitet som gjorde att vi norrbottningar godtog att vi i så stor utsträckning skulle vara råvaruproducenter eller t.ex. tillät exploatering av våra älvar utan att samtidigt kräva att mer än en fjärdedel av den erhållna elströmmen användes för vår egen utveckling. Det är frestande att fråga varför LKAB inte alls hyste något intresse för att leta efter andra mineral, ta reda på de sällsynta jordartsmetallerna eller medverka till att mer än 5 96 av företagets malm blev förädlad. Varför är förädlingsgraden av ASSI:s produkter betydligt lägre i Norrbotten än bland jämförbara industrier på andra håll i Sverige? Hur stor roll spelar placeringen av huvudkontoret för koncernens känsla av ansvar för bygden? Hade vi haft ett annat och bättre diversifierat LKAB om huvudkontoret hade legat i Kiruna? Jag och många med mig tror att så hade varit fallet. Basindustrierna är den grund på vilken näringslivet i Norrbotten vilar. LKAB, NJA och ASSI måste fungera och utvecklas. Särskilda propositioner behandlar de företagen och deras problem. I det förslag vi i dag behandlar påbörjas en angelägen upprustning av malmbanan. Den upprustningen bör medverka till att LKAB:s möjligheter att bli lönsamt avsevärt förbättras. Det är väsentligt att LKAB kan bredda sin verksamhet och bryta andra mineral och jordartsmetaller. I fjol fick nämnden för statens gruvegendom i uppdrag att upprätta en plan för prospektering i Norrbotten. Den följs nu av en ordentlig genomgång av Jokkmokks kommun som ger 60 arbetstillfällen under några år och troligen också brytvärda mineral. Provgruvan som skall startas i Kiruna kan ge både bättre brytmetoder och möjligheter att utveckla gruvutrustning som kan produceras i Norrbotten. Regioninvest i Norr AB har bildats av förutvarande NJA-invest AB. Genom det medelstillskott som nu ges kommer bolaget att förfoga över 100 milj.kr. Det har till uppgift att stimulera industriell utveckling i Norrbotten. Med en förbättrad konjunktur kan Regioninvest — rätt skött — få en mycket stor betydelse för länet. Regioninvests VD har formulerat möjligheterna så att ”de 100 milj.kr. Regioninvest i dag förfogar över är en hävarm som rätt använd kan sätta i gång investeringar för en halv kanske en miljard kronor”. Offertprincipen torde kunna bli ett annat regionalpolitiskt medel av stor betydelse. Riksdagen beslöt 1977 att den skulle kunna användas för att locka företag till t.ex. Norrbotten. Hittills har den tillämpats i endast några mindre fall. Propositionen förutsätter att detta offertförfarande nu skall utnyttjas på ett mer systematiskt sätt. Därför har en genomgång av lämpliga etableringar påbörjats i samarbete med Industriförbundet. Jag vill understryka vad som sägs i betänkandet: ”Utskottet utgår från att regering och myndigheter gör vad som är möjligt för att vidga användningen av stöd enligt offertprincipen.” Norrbottendelegationen har tillsammans med tekniska högskolan i Luleå finansierat ett systematiskt industriellt utvecklingsarbete. Man har tagit fasta på en idé eller en produkt, utvecklat den och satt den i produktion i något befintligt eller nybildat bolag. För att detta banbrytande utvecklingsarbete skall kunna fortsättas ställs nu 9 milj.kr. till Norrlandsfondens förfogande. Det här Norrbottenspaketet är en ganska välkomponerad anrättning. Det har beräknats ge ungefär 2 000 arbetstillfällen. Det innehåller både omedelbara arbetstillfällen och stora utvecklingsmöjligheter. Genom Regioninvest, stöd till utvecklingsfonden, tekniska högskolans utvecklingsarbete, provgruva, malmprospektering och uppdraget att tillämpa offertprincipen mer systematiskt samt andra förslag tas några steg framåt mot en bättre regional balans. Arbetsmarknadsutskottets yttrande är enhälligt. Det är ett ganska gott bevis på att medvetandet om de stora svårigheterna i Norrbotten finns hos alla partier och att vi även är beredda att vidta speciella åtgärder för att komma till rätta med svårigheterna. Ett antal motioner har också behandlats av utskottet. I de delar som de omfattar det här ämnesområdet har de i de flesta fall liknande förslag som de som behandlas i propositionen. Därav följer att utskottet inte anser att de skall föranleda någon åtgärd. Från apk och socialdemokraterna finns motionsförslag om särskilt statligt stöd för tidigareläggning av offentliga investeringar. Avsikten är att investeringarna skall ske med beredskapsmedel samt att statsmakterna skall betala driftkostnaderna från tiden för idrifttagandet fram till den ursprungligen planerade driftstarten. Utskottet förordar att överläggningar av det slag motionerna föreslår kommer till stånd. Parentetiskt kan tilläggas att det siffermaterial som motionerna stöder sig på är rätt överdrivet. Det är knappast fråga om 700 arbetstillfällen utan betydligt färre. Men det får väl förhandlingarna ge närmare besked om. Med detta yrkar jag bifall till vad arbetsmarknadsutskottet hemställt i sitt Jag vill gärna knyta några kommentarer till en del avdet som har sagts av de föregående talarna. Jag fick inte riktigt klart för mig huruvida Eivor Marklund var med eller mot Norrbottenspaketet — hennes tonläge var högt uppdrivet, och jag fick närmast en känsla av att det mesta av det som har föreslagits inte fann nåd inför hennes ögon. Hon var bekymrad över att servicecentralen eventuellt inte skulle komma till utförande — skrivningen var för vag, ansåg hon. Jag försäkrar Eivor Marklund att jag skall göra vad jag kan i detta fall, och jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan se till att det som nu i första hand skall bli en inventering och en utredning skall följas av konkreta förslag. Vid de diskussioner som vi har haft har det visat sig att ambitionen att åstadkomma någonting är mycket stark även från departementets sida. När det gäller marknadsföringsbolaget tyckte Eivor Marklund att utskottet har uttryckt sig alltför slappt. Utskottet borde enligt Eivor Marklund ha en uppfattning om framför allt vart dessa norrbottniska produkter skall säljas. Man borde med andra ord ha en målsättning. För mig förefaller det vara ganska klart vad målsättningen är — det är helt enkelt att försöka sälja norrbottniska produkter. Man skall alltså med detta marknadsföringsbolag koncentrera sig på Norrbotten och norrbottniska produkter, och jag tycker att man skall sälja varorna till dem som vill köpa dem. Det väsentliga är ändå att få ordentlig skjuts på näringslivet i Norrbotten, och detta bolag kan medverka till den saken. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas en mycket stor vpkmotion, men jag skall inte gå in i detalj på den. Jag kan bara konstatera att då man talar om att det utarbetade förslaget skall ge 6 000 nya jobb så är även det en ganska rund siffra. Ett av de förslag som finns i motionen är byggande av en konstgödselfabrik. Det har faktiskt gjorts en bedömning av Norrbottensdelegationen av vad en sådan fabrik för NPK-gödsel kan ge. Vpk har sagt att den skulle ge ungefär 500 arbetstillfällen och att förslaget borde realiseras kvickt. Norrbottensdelegationen har granskat förslaget i sin industrigrupp och kommit fram till att det skulle bli en oerhört dyr investering. Det skulle handla om ungefär 80 arbetstillfällen för 500 milj.kr. Och det skulle bli ett underskott i driften i storleksordningen 1 å 2 milj.kr. per arbetstillfälle och år. Man har mot den bakgrunden konstaterat att förslaget knappast är realiserbart. Däremot har man sagt att man skall försöka ta upp apatitbrytning. Det pågår sådan i Kiruna, men man skall även försöka ta upp sådan brytning i Malmberget, även om Malmbergsapatiten är belastad med ganska stor mängd klor, som enligt teknikernas uppfattning gör den mindre lönsam. Men i det hänseendet fortsätter ändå utredningen. Det finns en hel del att säga om Frida Berglunds utgångsläge. Hon sade att den socialdemokratiska politiken i början av 1970-talet var framgångsrik för Norrbotten. Jag vill gärna erkänna att det då skedde en återhämtning. Men vi kan konstatera att det till mycket stor del berodde på fördubblingen av antalet deltidssysselsatta, som framför allt ökade på grund av att landstingsverksamheten och den offentliga verksamheten växte. Därigenom kom kvinnorna ut på arbetsmarknaden, och de tar ofta deltidsarbeten. Men det skedde också på industrisidan en viss återhämtning. Men man skall samtidigt ha klart för sig att det fanns många problem kvar att lösa. Inte rostade väl sodapannorna i Karlsborgsverken sönder på valnatten i september 1976? Nej, det var en långtgående process, som innebar att man var allvarligt oroad för att den industrin skulle läggas ner. Visst fanns det stora regioner vars problem inte hade blivit lösta. Utflyttningen från Tornedalen, de tiotusentals människor som fick ge sig i väg därifrån därför att de knappast såg någon möjlighet att få sysselsättning, är också ett resultat av samma politik. Svårigheterna har varit stora, men låt oss ändå konstatera att nu när Norrbottensdelegationen - som kanske ibland blivit övervärderad — har arbetat ett tag har den trots allt åstadkommit kanske ett par hundra arbetstillfällen utefter Tornedalen. Det innebär trots allt att ett antal människor och byar där stöttas på ett sådant sätt att människorna fortfarande kan leva kvar i de bygderna. Jag påminner mig att man även från socialdemokratisk sida ibland har uttryckt hur svårt det är att just klara sysselsättningen i Norrbotten. Och jag tror knappast att skillnaderna i de konkreta handlingarna är så stora som Frida Berglunds ord gav intryck av. Vi har uppenbara och stora svårigheter. Någon patentlösning finns inte, men vi får ändå försöka att lösa problemen. Norrbottenspaketet betraktar jag som en liten del i de försöken.
Herr talman! Göte Pettersson säger att det inte var bra när socialdemokraterna satt i regeringsställning. Jag kan väl hålla med honom om att inte allting vår bra, men jag konstaterar samtidigt att det nu, när vi har sett vad den borgerliga politiken har åstadkommit, är betydligt värre än vad det var då vi hade en socialdemokratisk regering. Beträffande sysselsättningen i vårt län under tiden 1970-1975 vill jag säga att det var målmedvetna insatser som gjordes från den socialdemokratiska regeringens sida. Investeringarna i de statliga basindustrierna gav 4 000 nya industrijobb. Det var investeringar som uppgick till ca 5 miljarder kronor. Vi fick tekniska högskolan. Vi fick fredsförband. Antalet sysselsatta ökade med 11 000, varav 7 000 var kvinnor. Det är klart att en del var deltidsarbete, och målsättningen måste ju vara att alla som vill ha heltidsarbete skall få det. I folkpartiets Sverige gör man faktiskt så att man delar heltidstjänster för att kunna ge så många som möjligt jobb i halvtidseller deltidsarbete. Det kan man se när man t.ex. läser den sociala utvecklingsplanen för våra glesbygdskommuner. Vi socialdemokrater har aldrig försökt påstå att det är lätt att skapa sysselsättning. Det är inte lätt att få fram en situation där människor känner trygghet. Men genom mödosamt arbete kan man nå resultat. Det visar den utveckling som vi hade i länet och som så hastigt förändrades när vi bytte regering. Om man ser på den utveckling i vad gäller sysselsättningen som skett i Norrbotten på grund av arbetsmarknadspolitiska åtgärder finner man att antalet arbetstillfällen ökat med ungefär 6 000 från 1975 till 1979. Arbetslösheten har också ökat från 2,9 96 år 1971 till 5,1 26 år 1978. Detta är väl ändå siffror som bevisar att det är svårt om inte regeringen är handlingskraftig och ser till att vi får de investeringar i industrin som behövs. Socialdemokraterna hade lagt fram förslag redan hösten 1976.

Herr talman! Om Göte Pettersson svävar i okunnighet om var jag och mitt parti står när det gäller innehållet i det s.k. Norrbottenspaketet har han dels lyssnat dåligt på vad jag har sagt, dels uppenbarligen följt vårt partidistrikts aktiviteter i länet lika dåligt. Göte Pettersson tar upp några av de punkter som jag nämnt, bl.a. frågan om servicecentralen. Jag vidhåller den uppfattningen att det krävs ett beslut här i riksdagen för att servicecentralen skall komma till stånd. Det är väl bra att Göte Pettersson säger sig vilja jobba vidare med detta och att han vill ha min samverkan. Den kan jag visst utlova, men vore det inte bättre om Göte Pettersson fick Rolf Wirtén att lova att han verkligen tar detta som ett uppdrag från riksdagen? Det vore bättre än att han bara vagt och välvilligt i och för sig är intresserad av att inrätta en sådan här servicecentral. Eftersom det nu inte bjuds så mycket till Norrbotten — det är alltså en av mina uppfattningar om Norrbottenspaketet — skulle vi väl ändå kunna besluta om att regeringen skall avkrävas ett förslag om en servicecentral. Sedan marknadsföringsbolaget! För bara några år sedan fanns det ju ett ganska omfattande motstånd mot svensk handel med de socialistiska staterna. Numera visas inte det öppet, men svensk handel med de länderna är fortfarande outvecklad och bör bli föremål för insatser från ett statligt marknadsföringsbolag. Det är vår absoluta uppfattning. Inte minst skulle detta gagna, menar vi, just den försäljning av Norrbottensprodukter som Göte Pettersson säger sig vilja främja. Så konstgödselfabriken! Göte Pettersson säger att Norrbottensdelegationen har genomfört undersökningar som visat på stora kostnader och allt vad det nu var. Men det är väl inte heller någon hemlighet att åtskilliga delar av Norrbottendelegationens undersökning har underkänts? Det är väl en av orsakerna till att man ändå fortsätter att arbeta med de bitar som Göte Pettersson hänvisade till? Intresse för en konstgödselfabrik finns bl.a. i de kommuner som har mineral som skulle kunna användas för konstgödseltillverkning. Det har gjorts uttalanden, bl.a. från Kiruna kommun, där man tagit ett uttalande för en konstgödselfabrik. Förre industriministern Åsling visade också ett tydligt intresse för det, inte minst från jordbrukarsynpunkt. Jag tror därför inte att Göte Pettersson skall avfärda den saken så lätt. Det är ett projekt som vinner större och större gehör i Norrbotten. Erkänn det, Göte Pettersson!

Herr talman! Göte Pettersson tycker att det här är ett helt förträffligt paket. Ja, det måste han ju tycka. Och de förslag som finns där har vi inga invändningar mot. Det är allt som saknas som är felet med det. För den som vet problemens dimensioner står det klart att det är helt otillräckligt. Det är därför vi fått en något vanvördig behandling av det här sysselsättningspaketet, som kanske i viss mån upprört sinnena. Paketet pytsades ut på ett nyhetsmässigt skickligt sätt. Det beskrevs på sina håll ungefär som om det skulle skapa en ny himmel och en ny jord för oss. Men det skapar inte ens de utlovade 2 000 arbetstillfällena — det kan inte ens Göte Pettersson garantera. Nej, de erfarenheter man har gjort av folkpartiregeringens politik har visat att det stöd som Norrbotten får av den sittande regeringen är ett stöd av ungefär samma slag som det rep som stöder den hängde. Här skryter ni över den ena åtgärden efter den andra. Ni säger att ingen regering gjort så mycket för Norrbotten som den nuvarande regeringen. Det låter som en grammofonskiva som har hakat upp sig. Men faktum är att vi har 20 000 utan fast arbete och att det i realiteten skulle behövas minst 30 000 nya arbetstillfällen. Det visar på problemens dimensioner. Det ger också de rätta proportionerna åt folkpartiregeringens omskrutna insatser. Vad har ni för plan för att skapa full sysselsättning? Sanningen är väl att det inte finns någon plan och att ni inte heller har för avsikt att lägga fram någon sådan. Den liberala filosofin avhåller er också från att lägga fram en sådan plan. Ni tror ju framför allt på de fria marknadskrafterna och kapitalismens självläkande krafter. Då är det klart att någon djärv och målinriktad satsning för att utveckla den statliga företagsamheten — som man måste bygga på där uppe — inte kan finnas med i er världsbild.

Herr talman! Alf Lövenborg började med att säga att han mest hade talat om allt det som saknades i det här Norrbottenspaketet. Det är klart att det är svårt att föra en debatt om en proposition ifall man pratar om det som inte finns med i propositionen. Vi är litet försiktiga i vårt ordval. Alf Lövenborg säger att jag inte kan garantera 2 000 jobb. Nej, men det är en beräkning att det skall bli det. Om det sedan blir över eller under får vi väl se så småningom. Det är alltid svårt att göra sådana bedömningar. Eftersom vi inte är så tvärsäkra utan är vana vid att vi kan missa med kanske 100 jobb åt ena eller andra hållet försöker vi låta bli att garantera någonting. Eivor Marklund ansåg att NPKP-fabriken tränger sig fram därför att allt fler människor vill ha den. Ja, det var därför som Norrbottensdelegationen tog så allvarligt på det. Man vill gärna göra allt man kan för att se om det finns några möjligheter att åstadkomma en produktion. Därför har man så seriöst granskat det hela. Man har dock tvingats konstatera att det i den värld som vi lever i är svårt att realisera planerna — i varje fall vissa delar. För den skull behöver de inte vara helt avfärdade. Jag tog det bara såsom ett exempel på att man kanske skall vara försiktig med att slänga ut en broschyr om att det blir 500 jobb, när löftena är så pass löst underbyggda. I folkpartiets Sverige får kvinnorna deltidsarbete, säger Frida Berglund. Det skulle visst vara någon sorts målsättning. Jag tycker nog att vi kunde avhålla oss från grepp av den arten. Ett obestridligt faktum är ju att utvecklingen av kvinnosysselsättningen har gått mycket snabbt. Den startade i början av 1960-talet. För Norrbottens vidkommande, Frida Berglund, kan jag lämna ett par siffror. Mellan 1970 och 1975 ökade antalet deltidsarbetande i Norrbotten från 8 800 till 17 600, alltså exakt en fördubbling. Jag skulle gärna vilja veta om det från något ledande parti fanns någon bakomliggande målsättning, som gjorde att siffrorna blev sådana. Eller skall vi tillsammans erkänna att det är ett exempel på att kvinnorna har tagit sig ut på arbetsmarknaden? Då arbetstillfällena fanns inom den allmänna sektorn — framför allt genom en snabb utbyggnad av landstinget — och eftersom kvinnornas arbetssituation var sådan att de inte orkade med heltidsarbete vid sidan av hemarbete, tog de deltidsarbete. Beträffande arbetslösheten i Norrbotten vill jag tillägga att om socialdemokratisk ekonomisk politik hade fått råda, där man inte erkänner devalveringarna och inte sänkningen av arbetsgivaravgiften, hade LKAB:s malmer kostat 20-25 96 mer, vilket hade varit helt förödande för sysselsättningen i Norrbotten.
Herr talman! Göte Pettersson talade om ”den värld som vi lever i”. Han menade förmodligen det system som vi lever i. Det är riktigt att den fullständiga lösningen ligger i ett annat system, ett system som tillåter planhushållning. Men mer finns naturligtvis att göra också inom detta samhälles ramar. Göte Pettersson är trosviss i sin förtröstan på paketet och dess effekter. Det må vara hans sak. Men kvar står frågorna: Hur skall man åstadkomma full sysselsättning? Hur skall man kunna skapa arbete åt alla i det största och på naturtillgångar rikaste länet? Vilken plan har ni? De frågorna får vi helt naturligt inga svar på, eftersom man inte har någon plan. Dess värre tror jag att man inte heller vill ha någon.
Herr talman! Det är givetvis svårt att realisera förslag, om man inte vill realisera dem. Det är ailtid en fråga om vad man vill prioritera och var man vill göra insatserna. När det gäller förslag om åtgärder för Norrbotten har vi här i riksdagen så många gånger fått höra — inte bara nu av denna regering utan också av de båda förutvarande — att det inte saknas resurser utan idéer. Här läggs nu fram ett — inte löst underbyggt, Göte Pettersson, utan ett väl underbyggt — förslag om åtgärder, som skulle kunna skapa sysselsättning på flera håll i länet. Det förslaget vill Göte Pettersson inte helt avfärda i sin replik, men han tycker inte att det är så mycket att ta till. I förhållande till ett regeringskansli har naturligtvis vpk:s Norrbottensdi strikt inte särskilt stora resurser, utan de är ganska blygsamma. Men vi har trots detta lyckats ta fram fakta. Vi har på varje punkt kunnat visa var råvarorna finns för en NPK-gödseltillverkning. Vi hart.o.m. givit oss på att göra vissa marknadsbedömningar, som har imponerat på människor som kan betydligt mer om den saken än jag. Vi har visat på fördelarna för svenskt jordbruk av ett sådant här miljövänligt gödselmedel. Vi har det tidigare statsrådet Åslings ord på att en tillverkning vore intressant från den synpunkten. Skall vi nu, som sagt var, enas och ta gemensamma tag för att göra någonting för Norrbotten, tror jag att detta inte är den sämsta biten att gå ut gemensamt med.
Herr talman! Göte Pettersson tog upp den ekonomiska politiken, och jag vill understryka det han sade om att det är viktigt att föra en ekonomisk politik som ger regering och riksdag möjligheter att satsa på sysselsättning och social trygghet. Men det är klart att man känner stor oro för den ekonomiska utvecklingen, när det förs en ekonomisk politik som leder till att ränteskulderna är den post i budgeten som ökar snabbast.

Det är riktigt att deltidsarbetet ökade under perioden 1970-1975. Men samtidigt måste man konstatera att det inte har minskat under den tid vi har haft de borgerliga regeringarna. Samtidigt har arbetslösheten ökat. Många fler människor är öppet arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror att det nyttar föga att diskutera deltidsarbetet. Den nuvarande situationen är emellertid mycket oroväckande. Det har också Rolf Wirtén sagt i sin proposition, och vi håller alla med om det. Jag måste dock konstatera att med de medel som folkpartiregeringen har presenterat kommer vi inte att klara utvecklingen i vårt län.

Herr talman! Nu föreliggande betänkanden om åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbotten kan sägas vara ett resultat av Norrbottendele 2ationens arbete. De flesta av de förslag som nu genom proposition och itföljande motioner utskottsbehandlats har utretts genom Norrbottendele gationen, i den mån det är åtgärder utöver vad som brukar ingå i regeringens vanliga arbetsmarknadspropositioner. Orsaken till att Norrbotten fått en egen delegation, en egen proposition och en egen riksdagsdebatt är det besvärliga sysselsättningsläget. Berörda utskott är också till min glädje i stort eniga om förslagen till förbättrad sysselsättning. Norrbotten har en särställning i fråga om arbetslöshet. Av Norrbottens arbetskraft är ca 13 26 utanför den ordinarie arbetsmarknaden, medan i övriga län detta procenttal varierar mellan ca 6 och 2. När jag lyssnar till Frida Berglunds förkunnelse, enligt vilken hon anser att det var den borgerliga regeringen som orsakade denna höga arbetslöshet i Norrbotten, kan jag inte tycka att Frida Berglund är trovärdig. Jag tror inte att hon själv tror att det var den borgerliga regeringen som orsakade en ökad arbetslöshet i Norrbotten. Skälet till den är framför allt att vi fått en stagnation i den industriella utvecklingen i Norrbotten och i Sverige. Anmärkas kan också att om socialdemokraterna fått råda hade det blivit nej till devalveringen 1977 och nej till borttagande av den s.k. löneskatten, och därtill ville socialdemokraterna höja arbetsgivaravgifterna. Sammantaget innebar socialdemokraternas förslag, som Göte Pettersson också sagt, att svenska företagare haft 20 å 25 96 högre kostnader än nu i förhållande till utlandet. Den viktigaste uppgiften, även ur regionalpolitisk synpunkt, är att förbättra vårt näringslivs lönsamhet och internationella konkurrenskraft. Det som tillverkas — det må vara i Norrbotten eller på andra ställen — måste finna köpare, om sysselsättning och investeringar skall kunna hållas på en acceptabel nivå. Jag tror också att man måste göra målmedvetna insatser för att hålla tillbaka den offentliga sektorns ansvällning och att man med generella medel måste stärka vårt lands näringsliv. Jag tror att där har även marginalskatternas höjd en stor betydelse. Lägre marginalskatter ökar både investeringsoch arbetsvilja. Norrbottens största arbetsgivare, vid sidan av landsting och kommuner, är verksamhet och industrier med staten som stor ägare. Alla dessa industrier — SSAB , ASSI och LKAB —- räknar med att behovet av arbetskraft skall minska under de närmaste åren enligt vad de redovisat till Norrbottensdelegationen. Även domänverket och Vattenfall avser att minska antalet anställda. Trots all socialistisk propaganda om motsatsen är även de statliga företagen beroende av att det finns intresserade köpare av producerade tjänster och varor. Det allvarliga för oss i Norrbotten är att i de flesta framtidsprogram anses skog, järn och stål samt järnmalmsgruvor tillhöra den grupp av branscher som har stora problem i framtiden. 75 96 av de industrisysselsatta i Norrbotten finns i dessa hotade branscher. Viktigast för Norrbotten med länets exportberoende företag är åtgärder som förbättrar Sveriges konkurrensförmåga. Men det finns också mycket starka skäl för att genom regionalpolitiska åtgärder förbättra sysselsättningen och framtidstron i Norrbotten. Lägre produktionskostnader och lägre avståndskostnader är en nödvändighet, om Norrbottens befolkning och företagare skall kunna arbeta med framtidstro. Vi moderater har i motioner till årets riksdag föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 5 94 i inre stödområdet, där större delen av Norrbotten ingår, och med 3 96 i allmänna stödområdet, där övriga Norrbotten ingår. Herr talman! Även om det s.k. Norrbottenspaketet, som vi nu behandlar, innehåller en hel del positiva åtgärder, är påfallande många av förslagen av kortsiktig karaktär. Det är mycket viktigt för Norrbottens framtid att satsningar görs som ger långsiktig sysselsättning och som förstärker näringslivets struktur. Jag har i en motion, som behandlats av utskottet, tagit upp frågan om domänverket och skogen ovanför och vid skogsodlingsgränsen. Domänverket, som är landets överlägset största skogsägare, äger i Norrbotten ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen ca 550 000 hektar produktiv skogsmark med ett skogsförråd om ca 28 miljoner skogskubikmeter. Av främst lönsamhetsskäl underlåter domänverket att avverka på dessa stora arealer. Skogsexperten professor Gustaf Sirén har granskat dessa områden mycket noga. Hans slutsats är att stora delar av den skog det här gäller är övermogen och håller på att ruttna bort. Enligt professor Siréns bedömning är det på mer än 120 000 hektar som skogen går mot biologisk ruin. I ett läge där skogsindustrin snabbt behöver mer råvara samtidigt som arbetslösheten är stor i Norrbotten, tycker jag att det är i högsta grad i landets intresse att avverkning och skogsförnyelse snarast sker på stora arealer i dessa bygder. För mig är det omöjligt att förstå varför inte folkpartiregeringen med användande av offertprincipen omgående upptar förhandlingar med domänverket och andra i syfte att snabbt göra försök i stor skala med avverkning och skogsförnyelse i detta läge. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Hans Wachtmeister m.fl. i jordbruksutskottets betänkande nr 25. Vad är då offertprincipen? Den innebär att staten betalar en överenskommen summa för en viss åtgärd av regionaloch riksintresse. Om domänverket med användande av offertprincipen bereds möjlighet att bedriva aktivt skogsbruk på tiotusentals hektar vid den s.k. skogsodlingsgränsen, kommer arbetstillfällena att öka också för domänverkets anställda. Det bör då vara lättare för ett antal jordbrukare i Norrbottens inland att genom tilldelning av skog från domänverket få underlag för bärkraftiga jordbruk. Lantbruksnämnden i samarbete med domänverket skulle i många fall snabbt kunna ordna angelägen kompletteringsskog. Offertprincipen skulle i detta sammanhang medverka till en rad positiva åtgärder: 1. Industrin skulle snabbt få ökad tillgång på råvara. 2. Domänverkets anställda och även andra skulle få fler arbetstillfällen. 3. Angelägna skogsförnyelseförsök på svårföryngrade marker skulle ske i stor skala. 4. Försörjningen för ett antal inlandsjordbrukare skulle förbättras när de fick tillgång till större egna skogsarealer. Kombinerade jordbruksföretag är mycket väsentliga för försörjningsmöjligheterna i Norrbottens inland. ”Rent” jordbruk kan sällan där ge god försörjning. Skogsbruk, fiske och/eller turistverksamhet måste till för att trygga försörjningen. I Norrbotten är det angeläget att jordbruk och öppna bygder kan leva kvar och utvecklas. Jag skall också säga några ord om sysselsättningen i Aitik, där vi ju har landets största koppargruva. Förutom koppar innehåller Aitikmalmen ett ovanligt stort antal industrimineral. Den mycket stora mängden anrikningssand som innehåller industrimineral deponeras f. n. utan vidareanvändning. Orsaken är brist på metoder för utvinning. Boliden Metall har i laboratorieförsök fått indikationer på att mycket goda förutsättningar finns för att ur anrikningssanden särskilja och utvinna industrimineral. Man kan också enligt forskningschefen på Boliden Metall få fram aluminiumråvara. I så fall skulle Aitik ligga bra till för ett stort aluminiumoxidverk. Nu har Boliden Metall ansökt om anslag till uppförande och drift av en pilotanläggning för utvinning av industrimineral ur Aitiks anrikningssand. Arbetet med att utveckla metoder för att utvinna mineralen har beräknats ta tre till fem år. Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 32,5 milj.kr. Jag tycker det är mycket angeläget att arbetet med att möjliggöra utvinning av Aitikfyndighetens industrimineral så snart som möjligt startas. Det finns utomordentligt starka skäl, såväl i hela landets som i regionens intresse, som talar för detta. Jag har liksom andra i Norrbottensdelegationen den uppfattningen att Aitikmineralen såväl ensamma som i kombination med andra mineral,t.ex. fosfor ur apatit, kan bilda underlag för en industriell expansion i Norrbotten och framför allt i malmfältskommunerna. Men förutsättningen för att detta skall kunna ske är att arbetet med att finna vidareförädlingsmöjligheter bedrivs målmedvetet. Bolidens Aitikprojekt är en intressant offensiv satsning i Norrbotten. Jag är mycket glad över — det vill jag säga till ordföranden Ingvar Svanberg — att näringsutskottet har en så positiv skrivning i vad gäller Aitikprojektet. Utskottet anser enhälligt att Aitikprojektet är en framåtsyftande satsning och påpekar att frågan bereds inom industridepartementet. Jag hoppas att man inom industridepartementet snabbt kan komma fram med förslag som gör att denna fråga får en positiv utveckling. Herr talman! Jag vill till sist uttrycka min tillfredsställelse med jordbruksutskottets uttalande att frågan om markavvattningsprojekten i Norrbotten snarast kan bringas till en godtagbar lösning. De berörda riksdagsutskotten har samfällt i de frågor jag tagit upp påpekat att det är regeringen som nu har ansvaret för att förslagen får en positiv lösning. Jag är medveten om att dessa frågor inte ensamma löser Norrbottens arbetsmarknadsproblem, men det är positiva, långsiktigt verkande åtgärder där regeringen nu får riksdagens fullmakt att vidta skyndsamma och kraftfulla åtgärder. Jag vill tro att regeringen snabbt går till beslut. Alla möjligheter för detta finns. Jag hoppas också att Rolf Wirtén och hans kolleger i regeringen nu har tillräcklig handlingskraft.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket, eftersom det är flera talare som kommer upp. Men när Per Petersson säger att jag inte är trovärdig, så vill jag tala om att de siffror jag har använt finns verifierade i vårt utskottsbetänkande och dessutom i det material vi har fått i arbetsmarknadsutskottet. Per Petersson och jag har tydligen delade meningar om vad stagnationen berodde på. Men vi kan väl vara överens om en sak, nämligen att det var när trepartiregeringen tillträdde som det verkligen började gå utför för vårt län. Om det var en brist på handlingskraft hos regeringen eller en medveten vilja att låta de fria marknadskrafterna sköta sysselsättningen i landet får Per Petersson bedöma själv. Men anmärkningsvärt var att i den situation vi hade i landet, och i synnerhet i vårt län, kunde man aldrig någonsin se partiledarna inlåsta i kanslihuset för att diskutera sysselsättningsfrågor, hur man skulle lösa dem på kort och på lång sikt — de satt där inlåsta och räknade aggregat. Sedan till frågan om marginalskatten och den ökade arbetsviljan. Hur skall en arbetslös kunna öka sin arbetsvilja med sänkta marginalskatter? För vad har en arbetslös? Jo, han har en arbetsvilja som han inte kan få tillgodosedd i det system som nu råder. Det Per Petersson säger om marginalskatterna visar litet av hans inställning och hur han ser på läget i vårt län. Sänkta marginalskatter berör ca 10 26 av Sveriges löntagare, och i dagens läge finns väldigt få av dem i Norrbotten.
Herr talman! Jag har anmärkt på Frida Berglunds enkla förkunnelse, att det var när den borgerliga regeringen trädde till som alla olyckor började drabba Norrbotten sysselsättningsmässigt, och jag står fast vid detta. Jag tror inte att Frida Berglund menar att det var därför att de borgerliga regerade som NJA, ASSI, LKAB och domänverket började gå med förluster på månghundrade miljoner, utan det var helt enkelt så att dessa företag hade för höga kostnader i förhållande till vad de fick in när de försökte finna avsättning för sina produkter. Jag envisas med att säga, Frida Berglund, att om man skall kunna få en varaktig och god sysselsättning, så måste de som tillverkar produkterna finna köpare för dem. Detta gäller oavsett om det handlar om statliga eller om enskilda företag.
Herr talman! Men Per Petersson, i december 1976 lade den socialdemokratiska oppositionen fram förslag om att man skulle bygga ut valsverkskapaciteten vid NJA, nuvarande SSAB. Den frågan kommer vi att diskutera inom en snar framtid — längre har vi inte kommit. Hade vi fått i gång den utbyggnaden, hade vi i dag haft en annan situation i Norrbotten. Hade vi satt i gång med försöksverksamhet för att spara energi, så hade detta givit många byggnadsarbetare arbete, och vi hade haft en annan situation. I januari 1977 lade vi fram ett skogspolitiskt program. Hade ni röstat för det, hade vi haft en annan situation. Det är bara så. Jag kan gå tillbaka och år för år, nästan månad för månad och räkna upp förslag som vi har lagt fram och som ni har röstat nej till. Det är därför som det har blivit som det är.
Herr talman! Det är vad Frida Berglund tror. Men då måste jag fråga: Tror verkligen Frida Berglund att Norrbotten med sin exportinriktade industri hade haft lättare att sälja produkterna, om man höjt kostnadsnivån med 20 å 25 4, vilket socialdemokraternas förslag 1977 och 1978 innebar?

Herr talman! Mitt inlägg gäller den del av debatten som avser jordbruksutskottets betänkande 1978/79:25. Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och därmed avslag på reservationen av Hans Wachtmeister, Arne Andersson i Ljung och Tage Adolfsson. Vidare yrkar jag avslag på motionen 2268. För att stimulera sysselsättningen i Norrbotten har regeringen i propositionen 127 lagt fram omfattande förslag, som beräknas kosta I miljard kronor. Förslagen inriktas främst på åtgärder som långsiktigt kan förbättra sysselsättningsläget i Norrbottens län. Jordbruksutskottet har haft att behandla förslag om särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen inom följande områden: Enigheten inom jordbruksutskottet om det som framförs i betänkandet har varit stor. Dock har behandlingen av en motion som väckts av Per Petersson givit utskottet anledning att ganska utförligt diskutera den s.k. offertprincipen. Vi är angelägna att här slå fast att tillämpningen av denna princip innebär ett stöd till lokalisering av industrisysselsättning, varför principen inte gärna kan användas för ett sådant företag som föreslås i motionen. Möjligen har utskottet i det här avseendet t.o.m. yttrat sig onödigt välvilligt i fråga om de villkor som skall gälla för att man skall kunna tillämpa den här offertprincipen. För skogsbruksåtgärder av det slag som berörs i motionen är det knappast möjligt att använda den principen. Skogsbruket i Norrbotten har dock under årens lopp på olika sätt fått ett speciellt stöd, och det har väl också kommit domänverket till del. Det är ganska förvånande, nästan litet beklämmande, att från Norrbottenshåll höra att domänverket så illa skulle rykaa sitt värv att det i den här angivna omfattningen har vad man vågar kalla ruinskogar. Givetvis borde det inte få vara på det sättet, men den saken får väl tas upp i annan ordning. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen och motionen. I sammanhanget passar jag också på att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 45, där det ju icke finns någon reservation.
Herr talman! Det var rätt intressant att höra Börje Stensson tala om domänverket och skogen. Av hans anförande tror jag mig förstå att han inte har sysslat med de här frågorna så mycket. Det här är ingenting nytt för oss som har arbetat med Norrbottensfrågor. Redan på Manfred Näslunds tid som landshövding i Norrbotten ägnade man mycken tid åt frågan om domänverkets skogsmark strax ovanför den s.k. skogsodlingsgränsen. Det intressanta är att i motsvarande lägen bedriver andra skogsägare — allmänningar, aktiebolag och enskilda — ett skogsbruk som har gett både sysselsättning och, under goda skogskonjunkturer, vinst. Men domänverket vägrar att över huvud taget röra skogen där. Den av mig åberopade utredningen av professor Sirén gjordes för tio år sedan, så det handlar inte om något nytänkande under det senaste året. Det har funnits ett motsatsförhållande mellan vissa skogsexperter, som väl känner Norrbottens problem, och ledningen för domänverket. Om man har mer än 120 000 hektar skog som håller på att ruttna bort och om domänverket inte vill ta ut den skogen — trots att industrin saknar råvara — är det väl ett gynnsamt tillfälle för en regering, den må vara folkpartistisk eller något annat, att visa handlingskraft.
Herr talman! Jag vill inte alls ge mig ut för att kunna de här sakerna, allra minst domänverkets arbetsförhållanden och policy i Norrbotten. Jag tror emellertid inte att man på det här sättet kan komma till rätta med problemet, som enligt Per Petersson är ganska stort och inte alls nytt. I varje fall är den princip som man här har fastslagit, för att skapa sysselsättning, inte gärna tillämpbar på så sätt att man försöker få domänverket att avverka skog. Det måste, enligt min mening, ändå finnas andra möjligheter att få domänverket att utföra skogsvård och skaffa skogsråvara i den utsträckning som är tänkbar. Det har också gjorts en hel del i Norrbotten med de pengar som anvisats för skogsvårdande åtgärder. Det tror jag mig veta, eftersom jag framför mig har en liten utredning av länsjägmästaren Ingemar Eriksson. Man har väl arbetat med de här frågorna tidigare och bör väl också fortsätta med det. Förhoppningsvis uppnår man ett resultat, för visst behöver vi skogsråvara och skogsvård.
Herr talman! Jag vidhåller att jag anser att Börje Stensson inte kan de här frågorna. Även jag har varit i kontakt med skogsvårdsstyrelsen inom Norrbotten. Där har man samma synsätt som jag vad gäller just domänverkets ovilja att avverka skog ovanför skogsodlingsgränsen.
Herr talman! Jag vet inte om det är så fruktbärande för debatten att vi ifrågasätter varandras kunskaper på det ena eller andra området. Men jag tror att Per Petersson har anledning att läsa på de bestämmelser som hittills har gällt för de s.k. offertprinciperna. De har väl också tagits upp i regionalpolitiska sammanhang, där man vidareutvecklar dessa principer och diskuterar hur de skall kunna användas för att åstadkomma arbetstillfällen på industrioch servicesidan. Men de är inte tillämpbara — vad jag kan förstå — när det gäller domänverkets arbete inom dess revir.

Herr talman! Norrbottens näringsliv har dominerats av areella näringar och tung industri. Sysselsättningen har baserats på det egna länets naturtillgångar och haft en markant exportinriktning. Förändrade produktionsmetoder, storindustrins fördelar, odelbarhet och ökade administrativa funktioner har över hela landet påverkat företagens lokalisering i riktning mot befolkningskoncentrationer. 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt länsstyrelsen i Norrbottens län att genomföra en framskrivning av befolkningsutveckling och lokaliseringspolitisk försöksplanering. Av bl.a. lokaliseringspolitiska skäl fattade riksdagen senare ett enhälligt beslut om byggande av Stålverk 80. Hösten 1974 tillsatte dåvarande arbetsmarknadsministern Bengtsson en särskild Tornedalsgrupp, som skulle planera utlokalisering av legoarbeten från Stålverk 80. Rationaliseringar inom jordoch skogsbruk hade nämligen, trots stora barnkullar, lett till en mycket kraftig befolkningsminskning för Tornedalskommunerna. I Norrbotten fick vi under första hälften av 1970-talet, tack vare betydande statliga industriinvesteringar, en positiv utveckling av arbetsmarknaden, en ökning med 5 000 arbetstillfällen från 1965 till 1975, där mer än hälften var arbetstillfällen i industriell verksamhet. I augusti 1970 kunde konstateras, att aldrig hade så många norrbottningar haft arbete som då. Norrbotten hade blivit ett inflyttningslän. Det rådde framtidstro och utvecklingsoptimism i vårt län. Tornedalens ungdom kunde få arbete, åtminstone på veckopendlingsavstånd från hemort och anförvanter. Så kom hösten 1976. Stålverksplanerna lades ned och därmed bl.a. förutsättningarna för Tornedalsgruppens verksamhet. Jag anför detta som bakgrund till ett par motioner. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 33 behandlas motionerna 1047 och 1048, väckta under den allmänna motionstiden. De kan sägas utgöra förslag, väckta för att främja sysselsättningen i Norrbottens inland och i synnerhet för kvinnor. I Norrbottens inlandskommuner domineras arbetsmarknaden av tung industri, gruvarbete och arbete i skog. Förvärvsfrekvensen för kvinnor har som följd därav blivit extremt låg. Den s.k. industricentrautredningen underströk kraftigt vikten av att t.ex. Gällivare bereds möjligheter att öka den kvinnliga sysselsättningen. Från arbetsmarknadsstyrelsens sida har satts in resurser för utbildning och för beredskapsarbeten. Kvinnor har därvid fått utbildning i kontorsarbete, men för de allra flesta har det inte varit möjligt att få arbete på hemoren. Den vikande sysselsättningen inom gruvnäringen har nu starkt försämrat arbetsmarknadsläget även för kvinnor. Senaste statistik visar att av tio som flyttar är åtta kvinnor. I motionen 1048 har vi under den allmänna motionstiden föreslagit en ingående inventering inom de centrala ämbetsverken av arbetsuppgifter, som inte nödvändigtvis behöver utföras inom ämbetsverken utan som med fördel kan utlokaliseras till en s.k. statlig servicecentral i Norrbottens inland. Det kan vara arbetsuppgifter som renskrivning, duplicering, tryckning och statistikbearbetning. I propositionen 127 framhåller arbetsmarknadsminister Wirtén att han avser att skyndsamt låta utreda frågan om en sådan servicecentral för statsverken, förlagd till malmfälten. Vi utgår från att detta projekt förverkligas. Herr talman! I min motion 1047 begär jag en utredning om reaktiveringsoch turistcenter i Övertorneå kommun. I det svar som arbetsmarknadsutskottet lämnar i sitt betänkande sägs, att projektet inte är ”tillräckligt utrett för att man i dag skall kunna ta ställning”. Sakförhållandet är alltså, att det i motionen begärs utredning men att utskottet svarar, att projektet inte är utrett. Om så hade varit fallet, hade motionen aldrig behövt väckas. Den behandling min motion 2292 fått i näringsutskottet visar den mycket stora ärendebelastning utskotten har så här års, med ty åtföljande brådska. I motionen föreslås att ”riksdagen beslutar att hos regeringen anhålla om utredning och förslag angående hemslöjdsoch hantverkshus för Övertorneåbygdens hemslöjdsförenings verksamhet”. I motionen redovisas bedömningsgrunderna för att en vidareutveckling av denna verksamhet skulle skapa nya arbetstillfällen i en av arbetslöshet hårt drabbad bygd. Näringsutskottet skriver dock i sitt betänkande följande: ”Utskottet vill erinra om att staten lämnar bidrag till olika hemslöjdsändamål över anslaget Främjandet av hemslöjden, vilket är uppfört under fjortonde huvudtiteln .” Riksdagen har nyligen anvisat dessa medel. Det är bekant att dess bidrag är blygsamma i förhållande till behovet. I propositionen 127, det s.k. Norrbottenspaketet, föreslås att 160 milj.kr. ställs till regeringens disposition för bl.a. särskilda glesbygdsinsatser til! stöd för hantverk och småindustri. Särskilda medel förutsätts alltså bli ställda till förfogande för dessa ändamål. Önskemålet att täcka hemslöjdens medelsbehov ligger väl i linje med vad som tidigare i detta sammanhang anförts. Det kan ses som en mikroekonomisk fråga. Men med tanke på att Norrbottens glesoch gränsbygder är särskilt arbetslöshetsdrabbade borde en satsning — försöksvis — på hantverkshus ha legat bra till i näringsutskottets bedömning att bärkraften även av idéer avseende mindre satsningar seriöst skall prövas. Jag såg medelsanvisningen till hantverk som ett unikt tillfälle till ett försöksprojekt när det gäller hemslöjdsverksamheten i glesbygd. Herr talman! Den här eftermiddagen, den 10 maj 1979, upplever man det i vårt nordligaste län som om vi vore vid ett vägskäl. Människor i Norrbotten följer våra förehavanden och framför allt de beslut som fattas här i dag. Nästa vecka kommer tusentals Norrbottensungdomar i gymnasier och folkhögskolor, på högstadiet och i AMU-center att under tre dagar studera Norrbottens framtidsfrågor. Efter två dystra och mörka år i Norrbotten vill man nu tro att de gångna årens mycket negativa utveckling förmått väcka opinionen söderut och att riksdagen är beredd till en solidaritetsoch viljeinriktning när det gäller Norrbotten. Det kan ske genom att de många väl underbyggda förslagen för att vända utvecklingen rätt i Norrbotten vinner riksdagens bifall. Blir det i dag bifall i mera avgörande frågor, så kan motionärer i mera marginella ärenden tolka utgången som en framgång, och vi kan med gott mod återkomma i smärre anslagsfrågor.
Herr talman! Beträffande Kerstin Nilssons motion om ett reaktiveringsoch turistcenter i Övertorneå säger näringsutskottet att den inte bör föranleda någon åtgärd. Utskottet medger dock att det naturligtvis finns behov av stora insatser i den kommunen därför att den är drabbad av stor arbetslöshet. Men i den här särskilda frågan förhåller det sig på det sättet att landstinget, som har ansvaret för sjukvårdsoch hälsovårdsfrågor, har en utredning i gång om hur organisationen i Norrbotten på detta område skall se ut. Man har i det utredningsarbetet konstaterat att det finns ett önskemål att förlägga en mycket stor ambitiös anläggning till Övertorneå. Man har också sagt att det knappast kan vara möjligt att genomföra den på det sätt som hade skisserats. Samtidigt har landstinget i denna utredning — som alltså ännu inte är slutförd — sagt att det kan hända att landstinget efter den första etapp som nu skall genomföras kan komma in i en diskussion om en andra etapp av en sådan anläggning. I det sammanhanget kan det också bli aktuellt att diskutera ett eventuellt förläggande av någon anläggning till Övertorneå.

Herr talman! Dagens debatt handlar om Norrbotten. Den handlar om förtvivlan i en plågad del av vårt land. Den handlar om en oviss och hotande framtid för norrbottningarna, så ofta luttrade i kampen för sin trygghet och för sin bygds framtid. Men på sätt och vis handlar debatten än mer om hela Sveriges framtid, ty det handlar om detta grundläggande — att klara jobben, sysselsättningen. Det är lätt att visa att Norrbotten är hårdare drabbat av arbetslöshet och vikande sysselsättning än något annat län. Förra året var den öppna arbetslösheten i genomsnitt 6,3 26 i Norrbotten. För hela landet var arbetslösheten 2,2 26.1 Norrbotten gick det 18 arbetslösa på varje ledig plats. I hela landet var det 2 arbetslösa på varje ledig plats. I Norrbotten stod tre gånger så stor andel av arbetskraften utanför den öppna arbetsmarknaden som i hela landet. Var sjätte norrbottning var utan jobb på den öppna arbetsmarknaden. Detta är resultatet av en allvarlig vikande utveckling, och den utvecklingen fortsätter just nu i allt väsentligt. De senaste åren har arbetslösheten ökat kraftigt. Detsamma gäller antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under de senaste två åren har 1300 arbetstillfällen fallit bort inom industrin. På ett år har sysselsättningen inom skogsbruket minskat med mer än 10 96. För byggnadsarbetarna ökade arbetslösheten med 30 96 på ett halvår. Under ett antal år fram t.o.m. 1976 var det fler människor som flyttade till Norrbotten än från länet, men — som Frida Berglund och Kerstin Nilsson slagkraftigt har bevisat — sedan hösten 1976 har den goda utvecklingen vänt. Under de två åren 1977 och 1978 var utflyttningen 1300 större än inflyttningen. Åter är Norrbotten ett utflyttningslän, och flyttningsförlusterna växer. Det som har hänt och händer är helt enkelt detta: Jobben försvinner, arbetslösheten griper kring sig, tryggheten undergrävs. Därmed finns det en stor risk för att framtidstron vittrar sönder. Det är lätt att förstå den bitterhet som detta skapar på sina håll. Det skulle ju inte behöva vara på det sättet. Människorna har rätt till arbete. Norrbotten erbjuder med sina rika resurser en god grund för att denna rätt skall kunna förverkligas. Och det är lätt att förstå hur denna, som det kan tyckas, ödesbestämda utveckling kan skapa en känsla av maktlöshet och uppgivenhet.

Vad kan vi då göra för att bryta den ”maktlöshetens tråd” som lett till att 20000 norrbottningar går utan vanligt jobb på den öppna arbetsmarknaden? Vad kan vi göra för att bryta den onda cirkel som riskerar att utarma detta län? Ja, låt oss börja med att till illusionernas skräpkammare förvisa några antydningar till svar som man ibland hört och t.o.m. hört spånor av i denna debatt. 1. Norrbottningarnas rättmätiga krav på arbete, trygghet och en hygglig framtid kan aldrig klaras genom fria marknadskrafter. I Norrbotten finner vi i själva verket det klaraste uttrycket för den alltmer uppenbara sanningen, att människornas krav på arbete och meddelaktighet alltmer har fjärmat sig från de möjligheter som kapitalismen ger. Och gör för ett ögonblick ett enkelt experiment: Tänk bort de statliga företagsinsatserna, tänk bort de regionalpolitiska insatserna och försök att frammana en bild av hur Norrbotten då skulle se ut. Det skulle vara ett arbetslöshetens, fattigdomens och maktlöshetens Norrbotten. 2. Den våldsamma borgerliga miljardrullningen av generella lättnader till näringslivet har inte förbättrat sysselsättningen i Norrbotten — tvärtom; nedgången har blivit djupare och djupare. Det här är egentligen dubbelt allvarligt, ty det innebär att vi i denna kammare diskuterar dessa allvarliga problem samtidigt som vi är på väg in i en djup statsfinansiell kris, där var tredje krona som staten ger ut är en lånad krona, där budgetunderskott på 55 miljarder tornar upp sig utan ett enda öre till en ny reform och utan ett öre i skattesänkning. De ekonomiska resurser vi skulle behöva för en målmedveten kraftansträngning har de borgerliga redan spritt för himmelens alla vindar. Det är djupt allvarligt. 3. De borgerliga regeringarna har inte klarat av den för Norrbotten grundläggande och avgörande uppgiften att föra en politik som ökar sysselsättningen och minskar arbetslösheten och som öppnar portarna till en tryggare framtid. I stället har utvecklingen gått bakåt de senaste åren. Initiativen har uteblivit. Inga långsiktiga, planmässiga insatser har gjorts. Den proposition — eller kanske, rättare sagt, det massmediautspel — om Norrbotten som folkpartiregeringen har begått faller väl in under denna beskrivning. Den består till två tredjedelar av åtgärder av ett slag som har vidtagits varje år. Jag, som gick på det PR-mässiga, det massmediala, blev besviken och kände mig nästan lurad som många i Norrbotten, när jag upptäckte att två tredjedelar var sådant som vi gjorde varje år — beredskapsinsatser och liknande. Det låg snarare i underkant av det normala. Och den återstående tredjedelen, litet över 200 miljoner eller vad det är, avser skilda och i och för sig välkomna projekt som bara kan få spridda effekter. Det är vad detta länge förebådade men i sak skäligen magra paket innehåller. Därigenom blev folkpartiregeringens förslag utomordentligt klent. Det skulle kunna få vissa i och för sig välkomna effekter i marginalen men inte mer. Därför har vi gått in med ett miljardprogram för samhällsinvesteringar i Norrbotten, som mångdubblar de statliga nysatsningarna jämfört med folkpartiförslaget. Hundratals byggnadsarbetare får sysselsättning. Hundratals kvinnor över hela länet får varaktiga jobb inom sjukvården. Därigenom har vi faktiskt i kammaren i dag ett helt nytt förslag för Norrbotten. Därför är det inte längre någon här som företräder regeringens ursprungliga förslag — ingen folkpartist i utskottet, inte heller såvitt jag förstår något statsråd från folkpartiregeringen. Och det är glädjande — det vill jag gärna säga — att riksdagen, när nu regeringen kom med ett så otillräckligt förslag, visade handlingskraft. Jag vill inte påstå att socialdemokrater alltid har haft de rätta lösningarna när det gäller Norrbottens problem, att vi har rått på de starka ekonomiska krafter som har påverkat villkoren för länets utveckling, att vi aldrig har begått några misstag. Men jag vill och kan påstå att det finns en klar skillnad mellan våra ansträngningar och de borgerligas. Vi kan avläsa den i utvecklingen fram till regeringsskiftet 1976, i vad som har hänt efter regeringsskiftet, i de politiska initiativen och förslagen. Jag skulle, herr talman, kunna göra en lång uppräkning som skulle visa hur vi nästan månad för månad har tagit initiativ och lagt fram förslag. Och det har i regel handlat om de områden som är av grundläggande och långsiktig betydelse för länets utveckling — om stålet, om malmen, om skogen, om en utbyggd vidareförädling av länets rika resurser. Frida Berglund redogjorde mycket slagkraftigt för detta i en replik. Hon pekade på några av de initiativ som vi kom med redan hösten 1976. Det känns nästan plågsamt att se tillbaka på dessa förslag. Om de hade vunnit gensvar hos de borgerliga regeringarna, hade det i dag varit bättre i Norrbotten, och framtiden hade tett sig ljusare än den gör i dag. Genom de borgerligas motstånd och passivitet har mycken värdefull tid förspillts. Basindustriernas problem kommer inte heller att lösas med dagens beslut. Att vi nu kan samlas kring ett betydligt bättre förslag än regeringens är bra men inte tillräckligt. Att det socialdemokratiska kravet på ett rekonstruktionslån till LKAB har antagits av riksdagen är bra liksom att vi mot regeringen fick igenom det socialdemokratiska förslaget om ett kulsinterverk i Kiruna. Men fortfarande återstår viktiga frågor, främst när det gäller stålet och skogen. Den drastiska försämringen i Norrbotten, den djupa arbetslöshetskrisen är det mest dramatiska uttrycket för att de regionala klyftorna åter ökar i vårt land. Det är inte mycket tal nu för tiden om 400 000 nya jobb. Skogslänens andel av industrisysselsättningen har under dessa år gått ner kraftigt. Till de ökade regionala klyftorna kommer de ökade klyftor som hänger samman med strukturkriserna, med en kraftig tillbakagång i stora och viktiga branscher. Arbetslöshetsproblemen finns i hela landet. De är emellertid särskilt svåra i Norrland och i skogslänen. I län efter län kan vi se de skakande siffrorna över den öppna arbetsmarknadens svagheter.

Detta är, herr talman och ärade kammarledamöter, alarmerande. Ty det betyder att närmare 10 26 av människorna i denna stora del av vårt land står utanför den öppna arbetsmarknaden. Till detta kommer en förvärvsfrekvens som är lägre än på andra håll och som döljer en än högre arbetslöshet. Här ligger väldiga risker. Tryggheten skakas. Den sociala utslagningen kan skjuta fart. Tilltron till samhället undergrävs, och vi riskerar att stora delar av vårt land stämplas som fattiga avvecklingsbygder med människor plågade av arbetslöshet, otrygghet och framtidspessimism. Detta är verkligen skrämmande framtidsperspektiv. Vi har under en lång tid varit vana vid en utveckling som präglats av en vilja till utjämning och balans, jämlikhet och rättvisa. Vi har inte skapat något perfekt samhälle — långt därifrån. Men vi har i icke oväsentlig utsträckning ändå kunnat rå på hoten om arbetslöshet och regional utarmning. Utvecklingen har i stort gått i riktning mot ekonomisk och social utjämning i det svenska samhället — folkhemstankens grund. Vi behöver inte gå så långt utanför vårt lands gränser för att se djupa regionala klyftor och den oro detta innebär. I land efter land på kontinenten är det så, och det finns risk för att den utvecklingen kan komma hit. Det är, säger man, regioner, orter och branscher som drabbas, och det låter på något sätt tekniskt. Men ytterst är det ändå alltid enskilda människor som råkar illa ut. Vi måste se till att vi icke får en klyvning mellan rika och fattiga delar av vårt land. Vi måste se till att vi icke river upp ökade klyftor mellan människorna i vårt land, ty då hotas den grundläggande solidariteten och gemenskapen i samhället — det som håller oss samman till en nation. Vi har praktiska och konkreta förslag försökt visa hur en sådan utveckling också i framtiden skall kunna präglas av jämlikhet och regional balans. Skall den onda cirkeln, i Norrbotten och på andra håll, kunna brytas krävs en omläggning av politiken, bort från borgerlig splittring och passivitet. Det krävs ett långsiktigt övergripande samhällsengagemang för att klara framtidens jobb och den regionala balansen. Det krävs en vilja och en ideologisk beredskap att möta de starka ekonomiska krafter, nationellt och internationellt, som kan skapa utarmning och ökade klyftor. Den viljan är inte övermåttan stark bland de borgerliga partierna. Det behövs en handfast socialdemokratisk sakpolitik, som kan samla till nödvändiga kraftinsatser. Det behöver Norrbotten. Och det behöver, herr talman, hela landet.

Herr talman! Olof Palme sade många värdefulla ord i det anförande som han nyss höll. Problemen i Norrbotten är resultatet av en vikande utveckling, sade han bl.a. Mot borgarpolitiken behövs det verkligen ett konsekvent uppträdande och en enighet inom arbetarrörelsen för en radikal arbetarpolitik, riktad mot just den borgerliga politiken. Det kanske ändå finns anledning att påminna Olof Palme och socialdemokraterna i kammaren om att flyttlassen rullade även på er tid. Ville man vara elak kunde man kanske säga att då var Olof Palme konduktör på tågen söderut. Lokförare var väl dåvarande AMS-generalen Bertil Olsson. En viss återflyttning började visserligen ske — det är riktigt som Olof Palme sade. Men det som främst väckte förhoppningar om en ny utveckling var Stålverk 80-planerna, och de modifierades ju redan medan socialdemokraterna satt i kanslihuset. Det som hände med de planerna visar att regionalpolitik förblir en papperstiger så länge som det inte finns en industripolitik i landet och så länge som vi saknar regionalpolitiska styrmedel. Ingen hoppas ändå mer än vi kommunister att socialdemokraterna skall överge borgarnas dåliga sällskap och i stället ta fasta på de starka arbetartraditioner som finns inte minst i Norrbotten och slå in på en politik som säkrar en framtid också för det länet. Det är bra att Olof Palme angriper den borgerliga politiken. Jag hoppas att det skall innebära att också kraftfulla insatser görs för Norrbotten efter höstens val. I dag har ju inte Olof Palme och hans partivänner särskilt många yrkanden att rösta för utöver regeringens förslag till riksdagen. Jag tar mig friheten att tolka Olof Palmes inlägg så, att om den samlade arbetarrörelsen vinner höstens val skall Norrbottens problem angripas i grunden. Jag tror också på att en utvecklingsplan för 6 000 nya direkta jobb och följdinvesteringar med anledning därav skall genomföras, att flyttlasspolitiken skall upphöra och att Norrbotten skall ges jobb och rättvisa. Det innebär en ny politik, och det är bra. Kanske ligger det någonting i vad Macke Nilsson någon gång har sagt om sina socialdemokratiska partivänner: De ville även om de inte kunde. Kanske ni nu vill försöka, och kanske ni nu kan bättre.
Herr talman! Av de sina får man höra sanningen! Olof Palme, som drog på riktigt ordentligt, måste väl inse att det kanske ibland är litet farligt att ta alltför stora ord i sin mun. Regeringen har lagt fram en proposition om insatser som uppgår till en miljard kronor, och den innehåller 30 å 40 olika förslag. Sedan kommer socialdemokraterna och accepterar hela propositionen och späder på med några tidigareläggningar av investeringar på landstingssidan. Det är ju i och för sig bra, men att det är någon verklig lösning på Norrbottens problem kan väl ifrågasättas. Vad gärningarna bakåt i tiden beträffar har vi som bott och levt i Norrbotten varit med om de åren då 40 000-50 000 norrbottningar flyttades söderöver under 1950 och 1960-talet. Vi vet att en bygd som exempelvis Pajala under den tiden halverades. Vi vet att det där knappast har skapats sysselsättningstillfällen av någon omfattning som är värd att tala om. Norrbottensdelegationen, som har hånats i många olika sammanhang, har ändå under ett par år lyckats ge Pajalaområdet ett par hundra bestående arbetstillfällen. Det har gjorts en sammanställning som visar att det är mer än vad 12 års regionalpolitik dessförinnan hade åstadkommit. 15 kvinnor kommer genom det här paketet och dess pengar att beredas arbete vid en demografisk databas i Pajala. Jag tror att det för de bygderna är av större värde än alla stora deklarationer om att man i ett slag skall lösa Norrbottens problem. Socialdemokraterna har under 1950 och 1960-talen glömt bort att det också i Norrbotten finns något som heter jordoch skogsbruk och som kräver en jordbrukspolitik som inte kan avfattas för Östergötlands, Sörmlands eller Skånes slätter. Man har glömt bort att det finns mindre och medelstor företagsamhet som i dessa bygder kan vara ett utomordentligt komplement till de stora bassatsningarna. Därav kommer sig en del av de svårigheter som vi f.n. har i Norrbotten. Det har gjorts en hel del de senaste åren; utvecklingsfonden, Regioninvest och annat kommer säkerligen att, om inte lösa problem så i alla fall ha en positiv inverkan. Jokkmokk, som tidigare varit en mycket expansiv ort därför att vattenkraften har byggts ut, har under många år begärt att få någon form av sysselsättningstillfällen. Socialdemokraterna kom i sitt regionalpolitiska program i fjol med den geniala lösningen att det måste till en snabb utredning för att lösa Jokkmokks problem. Mot den bakgrunden ter sig det som sker i dag - Jokkmokk får ett 60-tal arbetstillfällen under några år, med förhoppning om att man skall få fram brytvärda mineral som skall kunna ge en bestående sysselsättning — som någonting som är värt att inte bara förhånas.

Herr talman! Jag vill inte påstå att vi till alla delar haft en bra Norrbottenspolitik och att vi inte har gjort några fel. — Ungefär så föll Olof Palmes ord. Jag tycker att det är bra att det sägs. Det måste också betyda en insikt om att man inte löser problemen i Norrbotten genom att plocka fram den gamla s-politiken. Jag ställde redan i mitt första anförande några frågor till Olof Palme med hänvisning till att vi under många år hade en flyttlasspolitik, då lämmeltåget av tvångsförflyttade gick söderut år ut och år in, och jag har försökt påvisa de realiteter vi nu har att brottas med. Någon plan för hur man skall lösa problemen i Norrbotten har inte ens socialdemokratin lagt fram. Det krävs miljardsatsningar, det krävs ett nytänkande, det krävs en ny politik från socialdemokratins sida och inte ett återvändande till det gamla. Jag vill upprepa frågorna: Är socialdemokraterna beredda till en helt ny lokaliseringspolitik, byggd på andra principer än den tidigare? Är ni beredda att lägga fram en plan som verkligen garanterar sysselsättningen och utvecklingen i Norrbotten? Är ni, om borgarna åker väck, vilket jag hoppas, och socialdemokratin återfår regeringsmakten, beredda att återuppta projektet Stålverk 80 och se till att det den här gången verkligen kommer till utförande? Ni hade goda intentioner. Stålverk 80 planlades ju under den socialdemokratiska regeringen. Det var vad jag vill kalla ett djärvt grepp. Det gladde mig, och det gladde alla norrbottningar, det gav oss hopp och framtidstro. Ni vann också två val med det. Men sedan vek ni er för de borgerliga och för stormanloppet från storfinansen. Ni tvingades att först halvera projektet, och nu ser det ut som om det helt och hållet har lämnats åt sitt öde. Men ibland säger socialdemokratin att Stålverk 80 skall byggas. Det är därför jag ställer de här frågorna till den mest auktoritativa företrädaren för socialdemokraterna. Blir det ett Stålverk 80 om ni kommer tillbaka? Blir det i ursprungligt format eller i amputerat skick? Den här frågan är viktig, inte bara för mig utan också för den stora massan norrbottningar, som såg Stålverk 80 som länets stora chans.

Herr talman! Det är riktigt att väldigt många flyttlass gick på 1950 och 1960-talen. Det hade att göra med rationaliseringarna inom jordoch skogsbruket. Marknadskrafterna var kanske starkare och svårare att rå på än vi då kände till. Men litet lever väl Eivor Marklund i det förflutna, för bland det glädjande som hände under 1970-talet var att vi vände denna utveckling och till slut hamnade på plus. Under flera år av kris i världen och allmänt besvärligt för sysselsättningen även i vårt land ökade i stort sett befolkningen i alla skogslän. Det var det stora nya som hände. Vi hade lärt någonting av erfarenheten. Göte Pettersson steg upp litet skamset här och ville säga att det var något märkvärdigt med detta förslag. Men hela paketet — utöver det som normalt ges varje år — reducerar sig till ungefär 200 milj.kr. i en solfjäder av olika satsningar. Jag tycker att varje satsning är väl värd att göra. Varje jobb är välkommet. Men det är ett mycket begränsat paket. Den värsta fienden till detta paket är nog folkpartiets egna propagandister, som påstår att detta är någonting alldeles nytt och helt fantastiskt. Det är en liten samling förslag. Hade man presenterat dem litet mer ödmjukt, hade folk nog tyckt att de var bättre. Men nu kom besvikelsen mycket snabbt. Till Alf Löfvenborg vill jag säga att den totala stålproduktionen i världen efter oljekrisen gick ned från 450 till 370 miljoner ton — ett fullkomligt ras. Den enorma överkapacitet som detta skapade måste naturligtvis påverka utbyggnadsplanerna även för den svenska stålindustrin. Det hjälps inte. Men jag kan aldrig släppa tanken att det vore klokt och vettigt att vidareförädla den norrbottniska malmen inom det egna länet. Där ligger knuten. Grundvalen för den plan för Norrbotten som vi talar om måste vara att utveckla länets egna basindustrier. Därför har vi lagt fram ett program för gruvnäringen, för stålindustrin och för skogsnäringen. Därför har vi byggt under detta med en mycket stor satsning på den offentliga sektorn och andra nya satsningar som detta innebär. Grundvalen för Norrbottens framtid måste vara basnäringarna: skogen, malmen och stålet. De är basen för det hela och de är centrum för socialdemokratins program.

Herr talman! Olof Palme talade i sitt första inlägg om förtvivlan i en plågad del av landet. Denna förtvivlan har kommit till uttryck i flera av de debattinlägg som gjorts här i dag. Då lever ingen av oss — inte jag heller - i det förflutna, utan det är verkligen en bild av Norrbotten av i dag som tecknas. Jag försökte i min replik notera det som jag upplevde starkast i Olof Palmes inlägg. Nu försöker Olof Palme bemöta det som jag kritiserade från tidigare år, den tidigare socialdemokratiska Norrbottenspolitiken, med att säga att marknadskrafterna var svårare att rå på än man hade trott. Men de marknadskrafterna har vi från mitt parti påtalat flera gånger i åtskilliga debatter om Norrbotten. Vi visade på styrmedel som vi ansåg att socialdemokraterna i regeringsställning faktiskt förfogade över men som de alltså inte alls använde på det sätt som de borde ha gjort. Olof Palme säger att man till slut kom på plus. Ja visst, men allra sist noterades det plusset i Norrbotten. Och så svagt var det plusset att det behövdes bara att det kom en annan regering i kanslihuset, så backade det helt och hållet, och nu ligger Norrbotten verkligen på minus.
Herr talman! Jag vill bara till Olof Palme replikera att det glädjande som började hända i länet krossades bl.a. genom reträtten i fråga om Stålverk 80. Man kan inte bygga länets framtid på tillfälliga konjunktursvängningar. En av dem som väl får anses tillhöra de stora experterna när det gäller järnoch stålbranschen, John Olof Edström, säger att detta var det stora och framtidssyftande projektet som man fortfarande håller fast vid. Det tycker jag att socialdemokraterna också skall göra. Järn och stål är förutsättningen för all utveckling och kommer att behövas både i nuet och i framtiden. Jag tycker nog inte att jag fick så klara besked som jag hade önskat, även om Olof Palme sade att förutsättningen för länets utveckling är att man bygger på de naturtillgångar vi har. Jag tror att det behövs en folkfront i Norrbotten, och jag vill säga att en sådan också håller på att växa fram. Det finns en pyrande vrede i det största och på naturtillgångar rikaste länet som kommer att få sitt utbrott, om inte detta skoj med Norrbottensproblemen någon gång upphör, om man inte ser till att länet får en utveckling som svarar mot behoven och våra väldiga naturresurser. Allt positivt som Olof Palme sade har jag noterat, men svaren gör mig också övertygad om att det kommer att behövas en massrörelse i Norrbotten även efter nästa val och även om socialdemokratin vinner.
Herr talman! När det gäller stålet, Alf Lövenborg, är det tyvärr inte bara tillfälliga konjunktursvängningar. Efter oljekrisen kom en djupgående strukturförändring och hela denna våldsamma nedgång i produktionen — jag erinrar om att 25 000 stålarbetare avskedades i Frankrike t.ex., att det uppstod stora svårigheter i England och likadant i land efter land, även i Öststaterna. Detta måste påverka även oss, men jag kommer aldrig att släppa tanken att malmen skall vidareförädlas i Norrbotten. Vi får ju tillfälle att bekänna färg här i riksdagen i nästa vecka, när vi skall diskutera frågan om valsverken. Jag har rest mycket i Norrbotten under åren — det tillhör glädjeämnena för en politiker att få göra det — och jag vill säga att politiska resultat är alltid en fråga om ett samspel. Vi behöver en aktiv opinion i Norrbotten. Vi behöver engagerade människor, och vi behöver människor med konstruktiva, levande uppslag för hur man skall förbättra för det egna länet. Det är i samspel med människorna i Norrbotten som vi kan låta solidariteten och sammanhållningen i landet blomma ut. Vi har ett gemensamt ansvar för att utveckla denna del av landet, precis som vi gemensamt har dragit nytta av denna landsdels väldiga rikedomar.

Herr talman! Jag hade ursprungligen inte tänkt delta i denna debatt, men efter att ha åhört den tycker jag det finns skäl att gå in och säga något om det förslag som jag har lagt för riksdagen om Norrbottensproblemen. Olof Palme försökte nedvärdera detta regeringsförslag. Det är rätt svårt att förstå det sakliga syftet med hans inlägg. Man kanske får hänföra inlägget till avdelningen vacker retorik från Olof Palme. Det var ett väl framfört anförande med många synpunkter på de problem som finns i Norrbotten. I och för sig tror jag att vi nästan alla i kammaren kan hålla med Olof Palme. Visst är det stora svårigheter i Norrbotten! Ett anförande av den karaktären kan vi hålla litet till mans. Men de sakliga punkterna i Olof Palmes inlägg har ju redan något granskats i replikomgången. Den politik som socialdemokraterna stod för under 1960-talet var, som här sagts, en flyttlasspolitik av betydligt allvarligare art än den vi har just nu. Jag skall eventuellt senare återkomma till detta, men jag vill bara konstatera att den Norrbottenspolitik som Olof Palme i regeringsställning hade ansvar för inte var särskilt lyckad. Jag förstår att Olof Palme gärna hänger sig kvar vid 1970-talets början. Det var intressant att notera att han menade att det då var stora svårigheter, trots att svenskt näringsliv expanderade, och man hade filialer att flytta ut till de områden som hade svårigheter att hålla sin sysselsättning uppe. Då var det ganska lätt att skapa irdustrisysselsättning i de områden där arbetsmarknaden sviktade. Nu är det snarare tvärtom. Under 1970-talets senare hälft har vi haft en internationell lågkonjunktur av svår karaktär, så svår att vi inte finner någon motsvarighet under hela efterkrigstiden. Vi har en rad mycket allvarliga strukturproblem. Det är naturligtvis detta som tillsammans med det havererade Stålverk 80-projektet är orsaken till att vi fått nya allvarliga svårigheter med sysselsättningen i Norrbottens län under de senare åren. Det är också detta som motiverat regeringen att ta fram ett särskilt paket för att hjälpa upp sysselsättningen i Norrbotten. Jag kan med tillfredsställelse notera att det förslag, som Olof Palme av någon underlig anledning menade att ingen stod bakom, har vunnit enighet i utskottet. Att man sedan gjort ett tillägg om framflyttning av investeringsprojekt på landstingssidan försämrar ju inte ett ögonblick propositionens grundförslag. De många idéer som finns i propositionen har tagits upp av ett enigt utskott. Självfallet känns detta ändå rätt tillfredsställande för mig som ansvarigt statsråd. Det är ett 30-tal projekt som därmed fått gehör, och vi kan göra de extra satsningar som behövs i denna del av vårt land. Det kan finnas anledning att något uppehålla sig vid dessa förslag. Under de senaste tre åren har den nuvarande regeringen och den tidigare trepartiregeringen satsat mer än 6,5 miljarder kronor för att trygga sysselsättningen i Norrbotten. När man hör att detta skulle vara små spottstyvrar och smulor från den rikes bord och andra liknande formuleringar som förekom i debatten tidigare blir man något konfunderad. Man blir det än mer när man vet att det finns en stor pott i skatteutjämningsbidragen till Norrbotten, därtill 3,1 miljarder som satsas i form av rekonstruktionsoch strukturgarantilån till SSAB. Detta har, ärade kammarledamöter, inneburit att ca 15 000 arbeten har tryggats i Norrbottens län under denna period. Det är alltså en mycket betydande satsning som skett. Att tala om de fria marknadskrafterna ter sig mot den bakgrunden minst sagt malplacerat eller felaktigt; jag tycker att det kan föras bort ur debatten. På riksdagens bord ligger ju också den regionalpolitiska propositionen. Den innebär kraftiga förstärkningar av det regionalpolitiska stödet, inte minst genom den kraftiga uppskrivning av sysselsättningsstödet som i första hand kommer skogslänen till godo i form av rejäla påslag. Jag behöver inte närmare gå in på de olika förslagen, som nu som bäst behandlas i utskott. Det är väl kända saker. Jag vill ändå, herr talman, framhålla att vi i debatten om Norrbotten även skall se dessa satsningar i perspektivet av de åtgärder som diskuteras i dag. Det finns andra initiativ utöver Norrbottenspropositionen som bör nämnas. Det gäller trafikpropositionen och en hel del andra propositioner som också kommer att behandlas här i kammaren inom kort. Detta skall ses mot bakgrund av länets exceptionella situation. Den öppna arbetslösheten är, som flera talare har påpekat, dubbelt så stor som i något annat län. Antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är också stort. Detta bör betonas, eftersom det från andra delar av landet framhållits att det även där finns drabbade orter och kommuner, liksom hela län, i en mycket brydsam situation. Regeringens insatser genom särskilda åtgärder för stålet, varven och en del andra branscher liksom även samlade åtgärdspaket av det slag som vi nu diskuterar har gällt olika landsdelar, senast Värmland. Det är uttryck för en systematisk strävan att stötta svaga landsdelar och därmed skapa regional balans. Norrbottens problem är dock unika, och det krävs därför speciella insatser. Detta är bakgrunden till de insatser som diskuteras här i dag. De samlade åtgärderna för Norrbotten i regeringens proposition emanerar från idéer och förslag som har diskuterats i Norrbottensdelegationen, i länets myndigheter, i företag och kommuner, i fackliga organisationer. Det har förvisso inte, Frida Berglund, varit någon lomhördhet när det gäller att ta vara på de idéer som man har resonerat sig fram till i Norrbotten. Tvärtom har vi försökt tillgodose alla realistiska, väl genomtänkta förslag; vi har satsat pengar för att kunna genomföra dem och trygga sysselsättningen. Dessa förslag är således väl förankrade i den miljö det gäller och hos de personer som skall genomföra dem. Propositionen har fått ett positivt mottagande — det vill jag gärna hålla med Olof Palme om. Vid en såvitt jag förstår lugn föreställning — det är nog mitt sätt att agera politiskt — uppe i Luelå talade jag om vad propositionen innehöll. Det var f. ö. samma dag som det blev känt i riksdagen. I regionens press blev det då bedömningar som innehöll verkligt positiva värderingar. Det gladde mig i och för sig. Att dessa förslag också bland de berörda länsmyndigheterna hälsades med stor tillfredsställelse kunde man inte ta miste på när man läste tidningarna, hörde på lokalradio osv. Men att kalla detta för någon skrytvals från folkpartiet — vad bedömningarna uppe i Norrbotten innehöll — är väl ändå att vända debatten åt fel håll. Jag skulle, herr talman, gärna vilja uppehålla mig något ytterligare vid dessa förslag. Den grundläggande tanken bakom uppläggningen av proposivionen har varit att utöver de kontinuerliga samhälleliga insatserna ge pengar till utvecklingsprojekt som kan ge bärkraft för en framtida utveckling inom de näringsgrenar som det här rör sig om. Det är förvisso helt fel när Olof Palme hävdar att förslagen innehåller sedvanliga inslag av beredskapsarbeteskaraktär. Tvärtom — det är en rad initiativ som kan ge en utveckling för Norrbottens näringsliv, och det är det som på sikt ger resultat.

Herr talman! Herr statsrådet Wirtén talade och sade: Det här med fria marknadskrafter kan vi bortse från. Så föll hans ord. Detta var ett för en folkpartist verkligt sensationellt uttalande. Men det är tydligen det han har kommit fram till när han nära studerat Norrbottens problem, och det är i och för sig välkommet. Men när han anklagar oss för att ha fört en alltför utpräglad flyttlasspolitik på 1960-talet, så skall han komma ihåg just de debatter vi hade med liberalerna. Folkpartiet utgav på den tiden en skrift som hette Lokalisering utan dirigering. Jag sade då att det är ungefär lika vettigt som ärtsoppa utan ärter. Man avvisade alltså tanken på styrmedel för att trygga sysselsättningen i utsatta delar av landet. Det är klart att vi med denna inställning inte hade nått någonstans. Nu satte vi gradvis in, ofta i strid med folkpartiet, industripolitiska och lokaliseringspolitiska medel, som ledde till att befolkningen i Norrbotten ökade varje år mellan 1971 och 1976, om jag minns rätt. Rolf Wirtén säger att man har gjort så stora insatser. Ja, men resultatet då? Det är ju en förfärande hög arbetsiöshet i Norrbotten. Och varför har denna borgerliga regering sagt nej till förslag efter förslag som vi har kommit med — förslag när det gäller gruvindustrin och skogsindustrin, sparprogram för energin osv. — när man har sett dessa förfärande resultat? Jag kom till Norrbotten en vecka efter Rolf Wirtén, och då var omdömena om detta paket inte lika rosiga, för då hade man väl läst och begrundat innehållet i det. Det är alltså ett litet dilemma, för varje förslag som kommer måste man ju hälsa välkommet — om det kommer något. Vi borde säga att vi välkomnar de här förslagen och vi röstar för dem. Men när tilläggen till förslaget — framför allt när det gäller den stora arbetsmarknadspolitiska satsningen, som innebär ett nytänkande inom denna bransch, men också alla andra tillägg — blir större än ursprungsförslaget är det rätt att säga att ingen står bakom regeringens proposition. Och det är svagheten; ni har tillgång till hela utredningsväsendet, kanslihusapparaten, länsmyndigheter och allt vad ni vill, men ni kommer med ett förslag som är så pass otillräckligt, även om det är välkommet, att riksdagen får arbeta om det till ett förslag som är mer omfattande och av betydligt större vikt för Norrbottens befolkning. Om man då säger att detta är en seger, så må man göra det. I sak är det en seger för riksdagen och för socialdemokratin i ett läge då vi har en regering med föga handlingskraft.

Herr talman! Som kontrast till Rolf Wirténs beskrivning av hur läget i Norrbotten skulle bli tack vare Norrbottenspaketet skulle jag vilja hänvisa till en teckning från Dagens Nyheter, där hela Norrland är i bandage. Där står: ”Två hela årskullar ungdomar utan fast jobb i Norrbotten. Kris för malmbrytningen. 130 000 människor arbetslösa öppet eller dolt. Kris för järnoch stålindustrin. Kris för skogsindustrin. Onormalt många förtidspensionärer.” Det har i olika media konstaterats att människorna i Norrbotten, nu på ett skarpare sätt än någonsin tidigare, kräver att de skall få jobb inom länet. De vill inte flytta därifrån. Den attityden har kommit till uttryck i åtgärdsprogram, som jag tidigare har nämnt, i demonstrationer som t.ex. ungdomarnas Norrbottensmarsch. Det har också talats om generalstrejk och om att chartra tåg till Stockholm för att demonstrera. Om det nu vore så välbeställt med den politik som rör Norrbotten som Rolf Wirtén vill göra gällande, så skulle sådana här aktioner inte vara särskilt meningsfulla. De borgerliga saknar ju inte heller språkrör i Norrbotten. Tror verkligen Rolf Wirtén att innehållet i Norrbottenspaketet räcker till för att ta bort det här bandaget? Jag tror det inte. Att regionalpolitiken har misslyckats och att misslyckandena i synnerhet har drabbat Norrbotten är ovedersägligt. Det finns åtminstone två skäl till dessa misslyckanden, och det är dels att insatserna har varit väldigt ensidiga, dels att de har varit för små. F. ö. har det funnits anledning att vid flera tillfällen också här i kammaren säga att det över huvud taget knappast går att tala om en regionalpolitik, utan möjligen om en politik med regionala konsekvenser. Riksdagens egna planer har inte förverkligats, inte ens vad det gäller befolkningsramarna. För att uppnå de siffror som vi själva här i riksdagen har beslutat om krävs det omfattande och framtidsinriktade insatser. Det måste givetvis också handla om ekonomiska insatser, och för sådana fordras i sin tur solidaritet från det övriga landet. Jag hoppas att det förhållandet att kammaren för en gångs skull är så pass välbesatt under en regionalpolitisk diskussion som nu är fallet är ett uttryck för att folk i norr, som nu konstaterar att de behöver vänner, verkligen har sådana i de andra delarna av landet. Men vänligheten i sig räcker inte, utan det behövs en ny politik. En sådan har jag försökt skissera i ett tidigare inlägg.

Herr talman! Jag vill säga till Eivor Marklund att jag aldrig har gått ut och sagt att de åtgärder som nu föreslås i vår proposition kommer att helt förändra näringslivet i Norrbotten så att man kan lösa alla problem. Det vore felaktigt att göra det, och jag har inte ens andats om att ett sådant resultat skulle kunna vara i sikte. Däremot vill jag påstå, Eivor Marklund, att med de åtgärder som finns i förslaget och som syftar till att underlätta en differentiering av näringslivet har viktiga steg framåt tagits för att få till stånd en bättre arbetsmarknad i ett hårt prövat län. I det sammanhanget vill jag gärna vända mig till Olof Palme. Han påstod att när han besökte Norrbotten strax efter det att jag varit där, så var bedömningarna inte lika positiva. Olof Palme menar att det inte var lika ”rosigt” då. Jag har litet svårt att förstå den argumentationen, Olof Palme, eftersom socialdemokraterna i utskottet helt har ställt sig bakom det förslag som jag har lagt fram. Olof Palme säger att förslaget är omarbetat, men jag har inte kunnat notera att det finns någon annan ändring i de förslag som regeringen har lagt fram än att utskottet nu uttalat sig för överläggningar om landstingsinvesteringar för tidigareläggning. Det skulle i så fall vara det som i utskottsbetänkandet är det nya i förhållande till regeringens proposition. Men den ändringen innebär ju inte att man skapar ett enda nytt jobb. Man får fram jobb tidigare — det är jag beredd att hålla med om — men det rör sig om arbetstillfällen som ändå, låt vara något senare, skulle komma till stånd enligt den planering som har skett i Norrbottens landsting. Det är inte fråga om något tillskott av arbetstillfällen eller något tillflöde av nya aktiviteter i Norrbottens län. För min del framstår socialdemokraternas motion på den punkten som mycket mager, för det enda konkreta som finns i den innebär inte någonting annat än en tidigareläggning av arbetstillfällen som ändå är inplanerade. Det är f. ö. en metodik som vi inom regeringen sedan länge har arbetat med, i varje fall under hela den tid som jag varit med där och haft ansvaret för dessa frågor. Vi har tidigarelagt en mängd investeringar i Norrbotten. Under 1978 på hösten tidigarelade vi investeringar på sammanlagt 1,4 miljarder, om jag minns rätt: en omgång med 700 miljoner och därefter ytterligare en med likaledes 700 miljoner. Sådana tidigareläggningar är inte på något sätt unika, som Olof Palme försöker få det ti!l. Det nya i Norrbottenspaketet är naturligtvis att man, i samarbete med Statsföretag AB, vill satsa på en marknadsföring av ett annat slag i det speciella marknadsbolag som nu har föreslagits och att man går vidare när det gäller Norrlandsfonden och ger denna ytterligare resurser för att få i gång ett mer differentierat näringsliv. Vi satsar på gruvinvesteringarna där uppe, på prospektering för att finna nya malmer och fyndigheter och på att ta fram Aitiksanden, som Per Petersson talade om. Jag kan försäkra att jag alltsedan jag fick ansvaret på det här området har varit mycket aktiv när det gäller den saken. Det är också min förhoppning att vi relativt snart skall kunna presentera ett förslag. Det är åtgärder av det här slaget som kan ge nya arbetstillfällen, Olof Palme, inte förslaget i socialdemokraternas tillägg. Olof Palme spelade litet överraskad över att jag inte ställer upp för helt fria marknadskrafter och menade att detta skulle var någonting nytt för en folkpartist. Nej, Olof Palme, då har partiordföranden visat stor dövhet vid tidigare debatter. Vi har ofta sagt att det måste vara ett samspel mellan stat och näringsliv, varvid staten drar upp ramar inom vilka näringslivet skall kunna agera. När det gäller ett näringsliv som är så utsatt som Norrbottens är jag helt på det klara med att det krävs speciella samhällsinsatser, och regeringens miljardsatsning är ett gott exempel på detta. Låt mig tillägga att jag inte har gett upp hoppet att man med exempelvis offertprincipen skall kunna få ett samspel med det privata näringslivet, så att aktiviteter skall kunna förläggas i Norrbotten när det finns en tillväxt inom vårt näringsliv. Under 1960-talets sista år hade vi en tillväxt, men det hade vi inte 1975, 1976, 1977 och 1978 — och det har vi inte riktigt nu heller. Men det har skett en viss förändring i vårt näringsliv, och det kan bli möjligt att på nytt använda den här metodiken. Då kommer i varje fall inte jag att vara sen att spela på den strängen: att förlägga privat företagsamhet uppe i Norrbotten. Och det ger den regionalpolitiska propositionen möjligheter till.

Det hade omöjliggjort en framgångsrik export från Norrbotten. Vi har problem ändå med LKAB, stålverk och andra exportföretag där uppe. Men med socialdemokraternas politik under de här åren hade det varit totalt omöjligt — det vill jag ändå ha sagt, herr talman.

Och till Luleå efter Stålverk 80 ca 165 miljoner. Så kommer då den här miljarden. Nej, Olof Palme, det går nog inte att hävda att vi inte har satsat på både basnäringarna och de andra näringsgrenarna i Norrbottens län på ett mycket seriöst och — det skulle jag också vilja säga — framgångsrikt sätt.

Herr talman! Statsrådet Wirtén säger: Man skall inte förringa våra insatser. Vi har varit framgångsrika. — Jag behöver icke förringa insatserna. Jag behöver bara peka på verkligheten. När statsrådet Wirtén talar om framgångar gäller det ett län där arbetslösheten har stigit rekordsnabbt, där en positiv befolkningsutveckling har förbytts i en kraftig utflyttning, där var sjätte norrbottning är utanför den ordinarie arbetsmarknaden och där ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Detta kallar folkpartiregeringens arbetsmarknadsminister för framgångar! Måtte människorna bevaras från fortsatta sådana framgångar. Det är där man mäter verkligheten, inte i kronor. Sedan måste jag bara rent pedagogiskt klara ut en sak. Den här miljardsatsningen sönderfaller i nysatsningar och i vanliga beredskapsjobb av den typ som man har haft varje år. De senare utgör två tredjedelar. En tredjedel går till nysatsningar på i och för sig värdefulla projekt, en lång rad. Varför skulle vi inte rösta för dem? Det är bra att man plockar fram sådana förslag. Vi röstar för dem. Vi tar alltihop, eftersom allt som kan göras för Norrbotten är värdefullt. Men det är så väldigt otillräckligt. Därför har vi — förutom de förslag som ni tidigare avslagit — lagt fram förslag om satsningen på landstinget, som är helt ny genom att staten övergångsvis går in och klarar driftkostnaderna. Skulle staten inte göra det klarar inte landstinget av satsningen. Men det här är en innovation! Och man skall inte säga: De här jobben skulle ha tillkommit ändå. När vi har en arbetslöshet på, tror jag, 15-20 926 bland byggnadsarbetarna är det inte meningslöst ati 700 byggnadsarbetare får jobb. Och när vi har en väldig arbetslöshet bland kvinnorna är det inte meningslöst att 700 fasta jobb inom vårdsektorn tillkommer nu. Det är klart att det skulle gå att vänta några år. Men vi kan skapa dem nu! Det är inte bara så att tillägget är mycket större än den ursprungligen föreslagna satsningen. Utöver det kommer kulsinterverket, som vi har fått igenom. Det tillkommer 1,1 miljard i rekonstruktionslån till LKAB, det tillkommer en satsning på malmbanan och mediumverket. Den lilla strimman i botten, som är folkpartiets eget bidrag, tar vi emot med öppna armar — men till detta otillräckliga måste vi lägga rejäla satsningar, framför allt på basnäringarna, för att klara sysselsättningen i Norrbotten.

Herr talman! Olof Palme är onekligen skicklig att vrida debatten och få det att framstå som om jag sade någonting annat än jag gjorde. Jag sade i slutet av min föregående replik att vi har gjort stora satsningar för att hjälpa upp näringslivet i Norrbottens län. Sedan tillät jag mig att göra en rätt ordentlig redovisning av de satsningar som gjorts — en summa på uppemot 7 miljarder kronor. Då sade jag: Jag tillåter mig också att säga att de satsningar som jag nu har nämnt har varit framgångsrika. — Är det så att Olof Palme syftar på någon av de satsningar jag tog fram - inom LKAB, utvecklingsfonden osv., beredskapsjobben, som utförts för att förbättra strukturen i Norrbotten när det gäller vägar, järnvägar osv. — så må det vara honom obetaget att tala om vad som inte har varit framgångsrikt. Men att vända det, som Olof Palme gjorde, till att jag skulle säga att situationen i Norrbotten nu är bra och att jag är nöjd med läget där uppe, det kan med en försiktig term betecknas som demagogi. Det har jag aldrig sagt, Olof Palme. Det är ett typiskt debattknep som han använder. Nej, Olof Palme, jag hade väl aldrig föreslagit regeringen att lägga ned 1 000 milj.kr. för att hjälpa upp näringslivet i Norrbottens län, om det hade varit min tro att allt skulle vara bra i Norrbotten. Det förvånar mig att Olof Palme tillåter sig att använda en sådan debatteknik. Olof Palme betecknade vidare folkpartiets satsning i den proposition som riksdagen strax skall ta ställning till som en liten strimma i botten. Man skall få höra mycket — 1 000 milj.kr. skulle alltså vara en liten strimma. Sedan görs det ett väldigt påslag av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som vill göra den kolossala satsningen att flytta fram en del landstingsinvesteringar några år. Det gäller investeringar som är planerade och som ändå skulle göras. De tjänster som skall utföras vid de aktuella institutionerna är planerade redan tidigare. Icke ett nytt jobb finns det i den satsningen, utan det gäller enbart en tidigareläggning. Det var det heroiska greppet i Olof Palmes inlägg. Nej, jag tror att det finns anledning att omvärdera påståendet om att våra förslag bara skulle vara en strimma i botten. I stället är det så, herr talman, att vi satsar flera miljoner på att förstärka näringslivet via Norrlandsfonden och på att få i gång grundforskningsorganisationen vid tekniska högskolan i Luleå, något som kan leda till fina resultat framöver för det norrbottniska näringslivet. Att få till stånd en teknisk utveckling där uppe är ett av de viktigaste stegen framåt. Vidare satsar vi på att få i gång Regioninvest i Norr AB, vars verksamhet inte bara gäller Luleå utan hela Norrbottens län. Den kan leda till att en småföretagsamhet som nu saknas i länet kommer i gång. Vi vill vidare inrätta en forskningsstation för gruvbrytningen i Luossavaara, i ett läge när hela gruvindustrin har stora svårigheter. Det gäller härutöver malmprospektering i Jokkmokk för ett femtiotal personer under fem års tid. Det kan leda till en betydande sysselsättning i en av de mest utsatta kommunerna i Norrbottens län. Vidare föreslår vi en turistsatsning i Abisko, på Dundret i Gällivare, i Kvikkjokk och i Arjeplog. Detta ger sysselsättning på nya tjänster för åtminstone 50-60 personer. Vi syftar vidare till att få i gång investeringar i storleksordningen 250 miljoner på järnvägar och annat. Det ger byggnadsarbetare ett betydande sysselsättningstillskott. Herr talman! Låt mig också nämna den viktiga satsning som görs på jord och skog och som Per Petersson uppehöll sig en hel del vid. Denna folkpartiregeringens satsning inom jord och skog för Norrbottens län innebär arbetstillfällen i storleksordningen 150-200 jobb. Det här ger nya jobb, Olof Palme. Jag tror att länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen och andra där uppe förmår betygsätta detta på ett riktigt sätt. Jag ber än en gång, herr talman, att få framföra min tillfredsställelse över att man har lyckats uppnå enighet i arbetsmarknadsutskottet kring dessa förslag.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att detta är en rätt underlig debatt. Kammaren behandlar i dag fem utskottsbetänkanden, som samtliga rör mitt eget län. Alla dessa betänkanden är så enhälliga som de över huvud taget kan bli. Det finns visserligen en reservation till jordbruksutskottets betänkande, men den är minst lika underlig som den här debatten. Reservanterna instämmer nämligen i vad utskottets majoritet har sagt; de använder nästan exakt samma ord. Mot den bakgrunden kan jag inte heller beteckna reservationen som uttryck för någon skiljaktig mening i förhållande till vad utskottet har uttalat. Det må därför ursäktas mig om jag, när jag suttit och lyssnat på den här debatten — speciellt i dess inledningsskede — fått en känsla av att det här mera är fråga om ett valmöte än om en reell debatt om hur vi bör lösa de här problemen. Om man nu har så otroligt mycket att komma med och så väsentliga lösningar att föreslå, borde detta lämpligen ha fått formen av reservationer till dessa betänkanden. Men det har inte skett. De förslag till anslag till Norrbotten som vi nu diskuterar är resultatet av det arbete som utförts inom Norrbottendelegationen. Inom delegationen har man, såvitt jag vet, varit helt överens om de förslag som framlagts. Dessa förslag har i sin tur resulterat i en proposition från den nu sittande folkpartiregeringen. Jag skall inte ge mig in på någon diskussion huruvida de föreslagna anslagen är tillräckliga eller inte, men jag tror inte att det är allför många av Norrbottensdelegationens förslag som inte finns med i propositionen. Detta belyser ändå i någon mån svårigheten att lösa dessa problem. Tyvärr är den situation som vi har haft och fortfarande har i Norrbotten långt ifrån ny. Det gör att man borde ha kunnat räkna med att de som suttit i ansvarig ställning under den långa tid som förflutit skulle ha känt en viss respekt för de problem som vi har på grund av den utomordentligt svåra internationella kris som rimligen inte kunde undgå att drabba även Norrbottens län. Att Norrbottens län drogs in i den krisen är en fullständigt naturlig sak. Tyvärr har nämligen hela den industriella utvecklingen i vårt land inneburit att man begränsat insatserna i Norrbotten till att ta hand om råvarutillgångarna på ett så enkelt sätt som det över huvud taget varit möjligt. Norrbottens råvaror i form av malm, skog, vattenkraft osv. har man helt enkelt paketerat och skickat till andra delar av vårt land eller till andra länder, där vidareförädlingen har skett. Jag skall inte här utpeka någon speciell syndabock. Jag tror att vi på den punkten bär ett ansvar litet till mans. Det gäller bara att våga erkänna sitt ansvar. Det kravet har man all rätt att ställa på dem som suttit i ansvarig ställning. Vpk har inte haft någon sådan ställning och kommer troligen inte heller att få det inom en nära framtid, och kommunisterna kan därför gärna köra med sina illusionsnummer. Men när företrädare för ett tidigare regeringsparti gör det blir det inte särskilt trovärdigt. Jordbrukspolitiken har varit uppe till debatt här, och jag skall bara notera att vad som har skett under de senaste åren har varit av avgörande och välgörande betydelse för Norrbotten. Men när man har pekat på utvecklingen i Norrbotten som en följd av rationaliseringen inom jordoch skogsbruket, vill jag notera att jordbruket där under 1960-talet inte ansågs ha någon regionalpolitisk betydelse. Jordbruket i Norrbotten skulle vid den tidpunkten i hög grad ha behövt stimulansåtgärder, men i stället blev det en stimulans för folk att flytta från jordbruket där. Detta har tyvärr lett till den situation som vi f.n. är inne i.

Herr talman! Det var fråga om reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 25. Jag vill här först läsa innantill ur betänkandet. Där står det på s. 3: 77:296). Det innebär att det företagsekonomiska intresset kan förenas med det samhällsekonomiska genom att staten på offert från ett företag betalar särskild ersättning till företaget för att det vidtar åtgärder i regionalpolitiskt syfte, som staten önskar att företaget skall göra. Beslutet innebär att metoden fick användas bl.a. i samband med ansträngningarna att förbättra sysselsättningsmöjligheterna i Norrbotten. För verksamheten fastställdes en ram på 40 milj.kr.

Utskottet vill emellertid erinra om att det enligt gällande riktlinjer för det s.k. offertsystemet ankommer på regeringen att i varje särskilt fall besluta i sådana frågor.” I reservationen har vi också sagt: ”Det är ett starkt samhällsintresse att detta görs omgående.

Herr talman! Olof Palmes upprepade försäkringar om att tillägget, som han sade, dvs. den socialdemokratiska motionen, innehöll ett större program för Norrbotten än propositionen och hans orerande kring detta kom mig att vilja granska detta litet närmare. Den socialdemokratiska motionen bygger på ett förslag från landstingsrådet i Norrbotten. Det gick till så här: På fredagen den ena veckan beslöt förvaltningsutskottet att senarelägga ett antal investeringar som man ansåg att man inte skulle hinna utföra. På måndagen veckan därpå sade landstingsrådet att man skulle tidigarelägga dessa investeringar. Det innebar att man tjänade 60-70 jobb — det som nu kallas nya jobb och egentligen bara är tidigarelagda. Dessutom har man tagit med ett antal av de investeringar som enligt gällande plan skall börja utföras år 1979. Jag har ställt frågan huruvida landstinget i Norrbotten skall börja med retroaktiv byggnadsverksamhet. En annan faktor i sammanhanget är att det antal arbetstillfällen som det maximalt kan bli fråga om enligt landstingets egna beräkningar är 496. Det rundade man generöst av till 700 jobb. Socialdemokraterna säger att motionen innehåller så oerhört mycket. Det gör den alltså inte — det är snarare fråga om en produkt av en lyckad marknadsföring. Vad jag nu har sagt innebär inte att jag vill sätta tummen ned för de föreslagna åtgärderna — de är värda att prövas, men de är förvisso inte lika hållbara och handfasta som man har velat göra gällande. Jag har hört så mycket om planering — vi skall ha en planläggning som innebär att det skapas jobb. Socialdemokraterna kräver i sin motion bl.a. ett skogspolitiskt handlingsprogram. Jag har länge frågat mig om jobben då kommer omedelbart. På en annan sida i motionen läser jag att man vill ha en vidareförädling av skogsprodukterna. Då drar jag mig till minnes att jag som kommunalpolitiker i Luleå var med om den stora expansionen 1976 och 1977. Vi skulle från 1976 och några år framåt bygga 2 000 lägenheter om året i Luleå. Vi kunde 1976 - då hade vi en socialdemokratisk regering — konstatera att inte ett fönster, inte en diskbänk eller någonting som hade med inredning att göra skulle tillverkas i Norrbotten. Jag kan inte annat än konstatera att nog finns det en hel del att göra, då våra plank, vårt timmer och våra bräder transporteras ned till södra Sverige för att förädlas. Då vi nu är ense om att vi bl.a. skall ha en ökad vidareförädling i Norrbotten, kanske vi kan hoppas på att alla parter skall övergå från ord till handling.